Fru talman! Kärnvapen är det utan jämförelse största hotet mot mänsklighetens fortlevnad. År 1945 förstördes städerna Hiroshima och Nagasaki av två atombomber. Omkring 300 000 människor dödades. Sedan dess har antalet kärnvapen ökat till en omfattning som motsvarar mer än en miljon Hiroshimabomber. Det är uppenbart att kärnvapenmakterna har möjligheter att åstadkomma en massförstörelse utan like i historien. Dessutom måste riskerna för spridning av kärnvapen betonas. En biprodukt inom kärnkraftsindustrin är plutonium 239, vilket kan användas som sprängmedel i kärnvapen. Material användbara i kärnvapen produceras i allt fler länder. Kärnvapenteknologin är i dag väl känd. Att framställa ett antal tillförlitliga och effektiva lätta kärnvapen för ett lands militära styrkor är mycket komplicerat. Att konstruera en primitiv, oberäknelig kärnladdning kan dock tänkas vara möjligt, t.ex. för vissa terroristgrupper eller kriminella element. I slutet av 1978 fanns i 18 kärnvapenfria länder 79 kärnkraftsreaktorer i bruk. En enda reaktor kan producera omkring 250 kg plutonium årligen, tillräckligt för omkring 50 bomber av Nagasakityp. Det föreligger ett uppenbart behov av att hindra att klyvbart material överförs från fredligt bruk till militärt. Dessa skakande faktauppgifter står att läsa i en broschyr, utgiven 1979 av SIPRI — Stockholms internationella fredforskningsinstitut. Sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen är helt klart. Användning av kärnkraft för energibruk betyder stor risk för spridning av kärnvapen. Det är både ekonomiskt och politiskt en fördel för länder som vill framställa kärnvapen att göra det med hjälp av civil kärnkraft. Det ger dessutom stora psykologiska fördelar inför såväl den egna befolkningen som eventuella fiender att kunna utveckla sina kärnvapen i smyg, i skydd av den fredliga kärnkraften. Sverige har gjort stora insatser inom nedrustningsförhandlingarna, inte minst genom framstående kvinnor. Men om vi vill vara trovärdiga i det arbetet kan vi inte bara tala om nedrustning och samtidigt sälja kärnkraftsteknik och bygga vidare på plutoniumberget. Om Turkiet eller något annat land tillverkar atombomber med hjälp av svenska reaktorer eller svenskt uran, då är vi medskyldiga. För att Sverige skall kunna verka för en begränsning av kärnkraftsteknologin och kärnbränsle måste vi gå före med gott exempel. Det är ett skäl, och ett viktigt skäl, till att vårt land så fort som möjligt bör avveckla kärnkraften. Uranet är grundämnet för kärnvapen och kärnkraft. I Sverige har vi tre fjärdedelar av Europas kända urantillgångar. Huvuddelen av det svenska uranet finns i alunskiffern kring Billingen och Falbygden i Skaraborg. Det gäller omkring 800 km?, som ligger i ett mycket känsligt område ur naturoch kultursynpunkt och dessutom är tätbefolkat. Området är bördig jordoch skogsmark. För att få ut 300 g uran måste man bryta 1 000 kgskiffer. Enligt gjorda beräkningar finns det 300 000 ton uran i Skaraborg. I dag är det över tio år sedan produktionsbrytningen upphörde vid Ranstadsverket. Spåren efter de tre år på 1960-talet då man bröt skiffer i stor skala finns kvar som stora sår i landskapet. De företag som är verksamma vid Ranstadsverket har vid två tillfällen lämnat in ansökningar för brytning av uran. På grund av en stark lokal opinion och det kommunala vetot har någon fortsatt exploatering ännu inte skett. Det är dock starka krafter i gång för en storskalig uranbrytning i Skaraborg. Som exempel vill jag nämna en skrivelse från 1978 till näringsutskottet om Asea-Atoms exportmöjligheter, där företaget bl.a. skriver: ”I detta sammanhang finns det anledning att kommentera de svenska urantillgångarnas betydelse. Om export av Asea Atoms reaktorsystem kunde kombineras med leverans av svenskt uran, skulle Asea-Atoms marknadsandel väsentligt öka. Ingen av våra konkurren ter torde ha möjligheter att i stor skala erbjuda säkra uranleveranser under reaktorernas livstid.” Samma tankegångar har förts fram i debatten från olika håll. Vi måste bryta uranet, heter det. Men de människor som lever och verkar i det aktuella området är av en annan uppfattning. Man försöker skapa opinion mot uranbrytningen, bl.a. genom att arrangera Västgötabergens dag. Vid en sådan manifestation i maj 1976 talade professor Hannes Alfvén. Jag vill här citera några rader ur hans anförande. De förtjänar att återupprepas, eftersom de klart uttrycker vad det hela handlar om: ”Det finns inget grundämne vars egenskaper klarläggs av sitt namn på ett så genialt sätt som plutonium. Namnet härleds från den antika guden Pluto. Han var rikedomens och maktens gud, men han var också härskare i dödsriket. Och plutonium ger rikedom och makt åt de grupper som kontrollerar atomkraftsreaktorer och atombomber, men det är också i fråga om giftighet och förstörelseförmåga det mest djävulska av alla ämnen. En massfabrikation av plutonium betyder förgiftning och död åt oss alla. Och striden om Västgötabergen är därmed en del av den viktigaste världspolitiska frågan av i dag! Hur skall vi kunna bekämpa de atomenergioch atombombsproducenter som fyller världen med plutonium i kärnkraft och atombomber? Det blir alltmer uppenbart att uran-plutonium har sådana egenskaper att människosläktet och uran-plutonium inte samtidigt kan existera på ytan av en planet. En av oss måste gå under jorden.” Jag har här med fakta sökt belysa sambandet uran-kärnkraft-kärnvapen. Att det finns ett oupplösligt samband är ställt utom allt tvivel. Skall vi i Sverige ta vårt ansvar — vår del av ansvaret för framtiden, för mänsklighetens möjligheter till överlevnad? Ja, vilken väg vi skall välja avgörs i folkomröstningen. Ett ja till framtiden är ett nej till kärnkraft, ett nej till uranbrytning. Det är väl känt att kvinnor i högre utsträckning än män är kärnkraftsmotståndare. Detta förhållande är naturligtvis oroande för kärnkraftsförespråkarna. Man försöker tillvita kvinnor men också de män som är motståndare till kärnkraften en mängd orationella egenskaper. De är känslostyrda och verklighetsfrämmande, de förstår inte sitt eget bästa. Det senaste argumentet, som förs fram med stor emfas, är att kärnkraftsavveckling skulle vara ett hot mot jämställdheten. Med skrämselpropaganda försöker man hävda att det skulle betyda sämre livsvillkor för kvinnorna. Jag kaninte tänka mig att dessa propagandamakare tror på sin egen förkunnelse. Men om de tror på den visar det på en total okunnighet om både energifrågan och jämställdheten. Kärnkraften är inte nödvändig för vår energiförsörjning. Det har visats av energikommissionen och av konsekvensutredningen. Båda dessa utredningar har visat att avvecklingen kan ske med fortsatt ökning av elkonsumtionen, med fortsatt ekonomisk tillväxt och således utan sänkning av den ekonomiska standarden. Hotet mot jämställdheten finns i stället inbyggt i kärnkraftssamhället — det högteknologiska koncentrationssamhället. Jag skall peka på några exempel. Det högteknologiska samhället är ett fjärrstyrt samhälle där de enskilda människorna har små möjligheter att påverka utvecklingen. Därför är det inte förenligt med jämställdhet. Verklig jämställdhet kan bara uppnås i ett samhälle där alla — både kvinnor och män — kan påverka utvecklingen och överblicka konsekvenserna av de beslut som fattas. Kärnkraftssamhället är ett koncentrationssamhälle som leder till att stora delar av vårt land utarmas på arbete och service. Detta går ut över kvinnorna och kommer att ytterligare förstärka de stora skillnader som finns i förvärvsverksamhet mellan olika regioner i landet. Endast i ett decentraliserat samhälle ges reella förutsättningar för jämställdhet. Att genom en aktiv regionalpolitik skapa arbete i hembygden är den viktigaste jämställdhetsreformen. Det är alltså det högteknologiska koncentrationssamhället, som blir en följd av kärnkraften, som är det största hotet mot jämställdhet. Jag har i mitt inlägg här försökt att på ett sakligt och faktamässigt sätt belysa några av de frågeområden som kärnkraftsomröstningen gäller — komplexet kärnvapen-kärnkraft-uran och jämställdheten. Det är med avsikt jag undvikit att ta med känslomässiga synpunkter. Från kärnkraftsförespråkarnas sida anses det att känslor inte hör hemma i den här debatten. Jag har alltså ställt upp på deras villkor. Men jag vill här till sist deklarera att jag inte delar deras uppfattning. Känslor och känslomässiga värderingar måste få komma fram i alla politiska beslut. Annars får vi ett omänskligt samhälle. Det är med känslor av vrede, förtvivlan och vanmakt som många människor i dag ser en fortsatt utveckling av kärnvapen och kärnkraft. Jag är en av dem. Måtte mänskligheten ta sitt förnuft till fånga innan det är för sent.

Fru talman! Det blir nu, på den andra dagen av den allmänpolitiska debatten, en blandning av budskap som kommer från talarstolen. Det verkar kanske litet förvirrande på åhörarna, och det känns väl också litet underligt för oss som yttrar oss i debatten. Det finns många angelägna ämnen där det skulle vara lockande att gå in i en mera ingående debatt, men debattordningen gör att vi mera var och en för sig får framföra vårt budskap. Det kan under de förhållandena kännas som om det blir alltför starka kontraster mellan de budskap som framförs. Jag har valt att ta upp den regionala rättvisan som ett tema i mitt inlägg. I denna allmänpolitiska debatt har det från det att den startade i går morse och fram till nu flitigt använts ett pars.k. honnörsord. De orden är jämlikhet och rättvisa. Det är just på det temat som jag också har en del att säga. Jag vill ta upp detta tema just då det gäller den regionala synen, för jag anser att det håller på att i viss mån bli bortglömt och undanskuffat. Jämlikhet och rättvisa innebär att människor från olika regioner skall ha samma rättigheter till arbete, arbetsinkomster, ungefär samma kostnader för att leva och en likvärdig samhällsservice. Låt mig börja med rätten till arbete. Trots att vi har haft och fortfarande har en uppåtgående trend i konjunkturen och sysselsättningen totalt har vi extremt höga arbetslöshetssiffror i de norrländska länen. Värst drabbat av arbetslösheten är Norrbotten, men situationen är också mycket svår i Västerbotten. Jag skall i fortsättningen plocka fram några exempel från Västerbotten, så att alla som lyssnar förstår att vi har långt till jämlikheten då det gäller rätten till ett arbete i Norrland. Jag vill betona att arbetslösheten är ett svårt problem i hela Norrland, inte bara i Norrbotten. Några siffror: I Västerbotten är i runt tal 4 000 personer arbetslösa och 6 400 personer sysselsatta i tillfälliga jobb genom AMS. En stor grupp av dessa är familjeförsörjare, och man kan beräkna att mer än 30 000 människor på så sätt upplever otryggheten i att de själva eller far och mor saknar ett fast arbete. För den unga generationen är situationen särskilt svår. Av de arbetslösa är drygt 50 96 under 25 år. Det är bra att beredskapsjobb finns att tillgå som en nödlösning, men det är definitivt inte bra att så många unga måste få sitt första jobb i ett beredskapsarbete, ofta av kort varaktighet. Jag kan göra problemet än tydligare genom att nämna ytterligare några siffror då det gäller arbetslösheten bland ungdomen. I Skellefteå kommun saknar 7,1 90 i åldersgruppen 16-24 år arbete på öppna marknaden, i Vännäs 9,9 90, i Lycksele 11,6 26, i Norsjö 13,5 90 och i Storuman 13,9 90. I Vilhelmina och Sorsele är över 16 96 av ungdomarna utan arbete. Det är naturligtvis rätt att minska på beredskapsjobben när industrin behöver folk, men det går inte att göra det generellt när vi fortfarande har arbetslöshet i glesbygdslänen. Vi kan inte urskillningslöst rekommendera arbetssökande att flytta på sig till mer expansiva regioner. Dels är många hårt bundna till hemorten genom bostad, försörjningsplikt m.m., dels kan man inte bara kallt och hänsynslöst utarma en landsända på unga människor. I slutändan av mitt resonemang finns ett krav från människorna i glesbygderna: Vi har energi, vi har råvarorna skog och malm och vi vill ha stöd för en ökad förädling, som kan ge fler jobb. Men så länge vi inte har dessa jobb behöver vi ha kvar beredskapsjobben. Och läggs dessa beredskapspengar förnuftigt, t.ex. på vägar, järnvägar, hamnar och turistanläggningar, blir det värdefulla samhällsinvesteringar för framtiden. Jag summerar: Vi behöver ha kvar beredskapsjobben i glesbygdsområdena. Jag sade att vi har skogsråvara i Västerbotten. Men jag måste tillägga: Vi har kris i vår träindustri. Två stora industrier, AB Scharins Söner i Skellefteå och NCB:s fabrik i Hörnefors, är i gungning, och ett par andra större träföretag har också svårigheter. Nu behöver vi stöd för att klara de kriserna. Och får vi rätt stöd kan vi snart bli starka igen. Under snart ett århundrade har träprodukter från Västerbotten gett exportpengar till folkhushållet och plussat på vår ekonomi. Nu behöver vi stöd för att byta produktion. Vi i Västerbotten brukar inte gnöla i onödan, och därför bör statsmakterna nu lyssna på oss när vi begär stöd till vår träindustri. Som positivt för träindustrin i Norrland ser vi det bebådade förslaget att lägga en enhet för träforskning i Skellefteå. Men den behöver också kompletteras med en högre träteknisk utbildning, en utbildning som skellefteborna har kämpat för i mer än 20 år. Strukturen i området är mycket lämplig för sådan utbildning — det finns riklig tillgång på fältarbeten. Nu kommer jag in på kapitlet kostnadsrättvisa. I Norrland är klimatet kärvare än i övriga delar av landet, och där finns de stora avstånden. Därför drabbas vi norrlänningar oförskyllt och hårt av höjda priser på brännolja och bensin. Redan tidigare betalar vi ett högre pris på olja och bensin än man gör i de centrala delarna av Sverige. Nu slår den höjda skatten och prishöjningarna hårt mot befolkningen i glesbygderna. Det finns beräkningar som visar att vid jämförliga förhållanden i fråga om standard och isolering går det åt ca 20 20 mer olja för uppvärmning av en bostadslägenhet i övre Norrland än i Mälarområdet. Med den uppgiften som grund påstår jag att det är en stor orättvisa att norrlänningar skall betala mer för olja än invånare i de södra och mellersta delarna av Sverige. Detsamma gäller bensin och diesel. I Norrland finns de stora avstånden. Det är glest mellan de allmänna kommunikationerna. Bilen är en nödvändighet för färden till arbetet, för inköp till hushållet, för att nå alla de inrättningar som behövs för samhällsservice, för kulturellt utbyte och allmänt umgänge. I stora områden finns det inte något alternativ till bilen. Det har förebådats att människorna i glesbygden skall få bensinskatten sänkt med en femtiolapp. Det är, vill jag påstå, som att spotta en törstig sjåare i halsen. Det beloppet försvinner på ett par tankningar av bilen. Ett annat diskuterat alternativ är höjda avdrag för resor till arbetet. Det är möjligen en dellösning men, som jag sade tidigare, bilen behövs också för andra ändamål. Vad vi behöver är en ordentlig kompensation för de höjda priserna på drivmedel. Åtgärden bör direkt sättas in mot just priset. Vi är rätt otåliga i Norrland i vår långa väntan på regional rättvisa i detta hänseende, och vi vill ha snabba åtgärder. Den regionala rättvisan bör även gälla samhällsservicen. Ett viktigt område är postbefordran. Jag har tidigare motionerat om att daglig postbefordran skall anses som ett rimligt krav på samhällsservice. Med daglig avser jag i detta fall varje vardag. Mina motioner har behandlats välvilligt i utskotten, och riksdagen har instämt i mina motionskrav och sagt att de bör förverkligas även om det innebär kostnadsökningar för postverket. När man åker omkring i de norrländska bygderna och talar med människor visar de fram skrivelser från postverket, i vilka inskränkningar i den s.k. dagliga postbefordran till två eller fyra gånger i veckan föreslås. Det är skrivelser som är utsända under hösten, och i en del fall har åtgärderna redan vidtagits. Mot bakgrund av vad riksdagen har uttalat är det märkligt att postverket agerar på detta sätt. Man undrar i vad mån postverket känner sig skyldigt att fullfölja de intentioner som kommer från den beslutande församlingen, från riksdagen. Det verkar vara ett visst glapp i det hänseendet. Jag vill också här ta upp en fråga som är mycket angelägen för jordbrukare i inlandet och i fjällbygden. Det gäller då möjligheterna till kompletteringsköp av skogsmark från domänverket.

Det märkliga i sammanhanget är emellertid att enskilda skogsbrukare och skogsallmänningarna bedriver skogsbruk med lönsamhet i det här området. De anser att skogsbruket i detta område ur försörjningssynpunkt är ett väldigt viktigt komplement till övriga delar av vad vi anser bör ingå i jordbruksdriften här. Man begär alltså att från den här marken, som så att säga är improduktiv för folkhushållet, få köpa till skogsmark som ligger lämpligt till ur arronderingssynpunkt. Jag tycker att det är ett mycket vettigt krav från människorna i de här områdena. Här finns faktiskt en rätt stor reserv av den skogsråvara som under nuvarande omständigheter inte kommer den träbearbetande industrin till del. Denna industri ropar ju efter mer råvara. Det är alltså inte bara fråga om ett regionalt problem eller om ett regionalt önskemål, utan det gäller också att påverka skogsindustrins möjligheter att överleva i landet i stort. Jag har redan sagt att vi behöver fler jobb i Norrland, och jag upprepar mitt tidigare råd — att vi skall satsa mer på vägbyggandet. Det skulle betyda mycket för näringslivet, turismen och samfärdseln och rent allmänt. Slutligen något om de branschkriser som drabbat olika delar av vårt land. Dessa branschkriser har också drabbat Norrland. Men det får inte bli ett motsatsförhållande mellan de åtgärder som vidtagits mot branschkriserna och den aktiva regionalpolitiken. Vi behöver en aktiv regionalpolitik för att kunna utjämna de skillnader som finns då det gäller förutsättningarna för ett aktivt näringsliv. Det är här fråga om avståndsproblematik, om de olika faktorer som sammanhänger med klimatet och andra regionala förhållanden. En målsättning för regionalpolitiken har varit att en utjämning måste åstadkommas i vad gäller dessa skillnader. Jag poängterar att det är viktigt att den här debatten inte stannar av. Vi behöver en aktiv regionalpolitik, och åtgärder måste sättas in för att en utjämning skall kunna åstadkommas när det gäller levnadsvillkoren för olika regioner. Det är ett rättvisekrav som måste betonas minst lika starkt som de krav som i andra sammanhang har förts fram i den allmänpolitiska debatten från denna talarstol.

Herr talman! I eftervalsdebatten har demokratioch inflytandefrågorna på det lokala planet tilldragit sig ett betydande intresse. I den debatten är det allt fler som beklagar den tvångsmässiga kommunsammanläggning som skedde i två omgångar 1971 och 1974. Tvångssammanläggningarna drevs igenom av socialdemokraterna 1969 i den lag som då antogs. I dag tror jag att det är många, också långt in i det socialdemokratiska partiet, som beklagar det sätt på vilket detta skedde. Jag tror att många menar att man mer borde ha lyssnat till de kritiska synpunkter som redan då framkom i debatten i stället för att främst lyssna till de argument som talar för stordriftens fördelar och för förvaltningsrationalisering. Från centerns sida drev vi energiskt uppfattningen att reformer av kommunindelningen i första hand borde åstadkommas genom frivilliga sammanläggningar. Vidare framhöll vi att varje indelningsreform borde föregås av noggranna studier av dess verkan på just den kommunala demokratin. Det var först sedan tvångssammanläggningarna beslutats och påbörjats som kommunaldemokratiska utredningen tillsattes. Det finns ett visst intresse att åter dela stora kommuner. Sålunda har två kommuner, Vadstena och Dorotea, återuppstått vid årsskiftet. Vidare är utredningar på gång om delning i ett halvt dussin fall, och frågan diskuteras på minst lika många ställen ytterligare. Regeringen har ju i regeringsförklaringen också sagt att delning av kommuner kommer att prövas i positiv anda, om framställningarna har stöd i en bred lokal folkopinion. Uttunningen av den lokala politiska representationen har lett till negativa konsekvenser för demokratin i dess helhet. Det är nu viktigt att alla vägar prövas för att ge människor bättre möjligheter att påverka samhällets utveckling. Aktivt politiskt ansvarstagande genom kommunalt arbete är en väg som måste erbjudas flera människor. Folkrörelsearbetets utveckling är en annan väg som också måste prövas och stödjas. Den nya kommunallag som riksdagen antog för snart tre år sedan ger en god grund för fortsatt utvecklingsarbete i den riktning som jag här antytt. Dess karaktär av ramlag underlättar bl.a. anpassningen efter lokala förhållanden. De möjligheter att inrätta lokala organ med beslutanderätt över hela det kommunala fältet som öppnats fr.o.m. årsskiftet tror jag kan komma att betyda mycket. Man kan ute i kommunerna skapa meningsfulla politiska uppgifter, där fler människor kan engageras i gemensamt ansvarstagande för både resurshushållning och utveckling i stort. Utredning pågår också om möjligheter att inrätta direktvalda kommundelsorgan. Avintresse i sammanhanget är också frågan om den gemensamma valdagen, som kommer att övervägas i en kommande författningsutredning. Folkrörelserna, både etablerade och nytillkommande, är mycket betydelsefulla för att bredda det aktiva samhällsarbetet till nya grupper av människor. Det är emellertid viktigt att folkrörelserna kan bedriva sitt arbete på sina egna villkor. Formerna får sålunda inte bli för bundna. Inom kommundepartementet pågår ett utredningsarbete rörande folkrörelsernas villkor som utgår just från de här principerna. Från frågorna om den kommunala demokratin, där medborgarkontakt och medinflytande står i centrum, är det mycket naturligt att komma över till frågeställningen om kontakt mellan medborgarna och samhällets olika myndigheter. Vi har under de gångna åren haft en omfattande byråkratidebatt. Kommundepartementet har stort ansvar för arbetet med dessa frågor. Tre stora kommittéer har arbetat: Decentraliseringsutredningen avslutade sitt arbete 1978 med betänkandet Lägg besluten närmare människorna. Byråkratiutredningen avslutade sitt arbete 1979 med mottot Bättre kontakter mellan enskilda och myndigheter. Statskontrollkommittén kommer inom kort att lägga fram sitt slutbetänkande. Riksdagen fattade 1979 ett beslut om riktlinjer för fortsatt arbete med decentraliseringsfrågorna inom statsförvaltningen. Dessa frågor faller nu under budgetdepartementet med Olof Johansson som sammanhållande. I höst kommer regeringen att lägga fram en proposition för riksdagen på grundval av byråkratiutredningens och statskontrollkommitténs arbete. Det är emellertid nödvändigt att man kontinuerligt vidtar konkreta åtgärder i hela byråkratiarbetet. Byråkratiutredningen kom med en hel del rekommendationer om konkreta insatser, och de bör kunna sättas in i stor utsträckning redan nu. Det är viktigt att få i gång ett förenklingsarbete vid myndigheterna. Det är viktigt att myndigheterna själva och deras personal får arbeta med dessa saker, men det behövs en ledning som tar initiativ och ger impulser. Det är också angeläget att vidta åtgärder för att förbättra myndigheternas information och service. På dessa områden bör samarbete med kommunförbunden kunna vara till stor nytta. Det gäller också att påverka myndigheternas attityder. Detta är i mycket en fråga om utbildningsinsatser. Även här kan man samarbeta med bl.a. kommunförbunden. Det finns särskilda problem när det gäller de resurssvaga grupperna i samhället. Här är det självklart viktigt att det sker samråd icke minst med socialdepartementet om gemensamma initiativ. Jag vill bara tillägga att också folkrörelserna har stor möjlighet att vara med och öka förutsättningarna för de enskilda att vara med i debatten. Den kommunala ekonomin har ägnats stort intresse icke minst i denna remissdebatt. Särskilt är det regeringens förslag att senarelägga en del av ökningen av skatteutjämningsbidraget från 1981 till 1982 som har föranlett många olika bedömningar och uttalanden. Olof Palme sade i går att detta var att ta struptag på kommunerna — vad han nu menar med det. Hans partivän Hans Gustafsson, som kan kommunal verksamhet, var mera försiktig i sina kommentarer. Vad är det då för skäl till denna senareläggning av en tiondel av beräknat bidrag under ett år? Inte att straffa kommuner och landsting, som det har påståtts och ofta upprepats i denna remissdebatt. Nej, det är ett sätt att markera, om man vill uttrycka det så, att organisera den ekonomiska återhållsamhet på hela den offentliga sektorn som vi måste ålägga oss för att kunna öka satsningarna på investeringar i näringslivet och därmed skapa sysselsättning åt människor i olika bygder i vårt land. Det är ofta fråga om hårt drabbade bygder, och det är den saken det handlar om och ingenting annat.

Självklart skall denna reform genomföras, om än med en liten tidsförskjutning av en liten del. Självklart måste man åren framöver fortsätta framåt för att ytterligare förbättra skatteutjämningssystemet. Det är märkligt att jag inte hört någon i denna debatt från oppositionens sida framföra tankarna att det finns år också efter 1982, då det är angeläget att verkligen se till att de skattesvaga kommunerna får ytterligare förstärkningar icke minst över statliga insatser. Jag vill också i sammanhanget erinra om att en rättvisare fördelning av skatteintäkterna från juridiska personer, som var en del av kommunalekonomiska utredningens förslag, bör kunna aktualiseras och medverka till en rättvisare kommunalskatteinkomstpolitik. Jag har också erfarenheter från den kommunala sidan när det gällt att förhandla med olika regeringar under 1970-talet för att få ökat ekonomiskt stöd. till kommunerna. Jag måste säga — och det framgår också av dokumenterade siffror — att inte var det så lätt att få nya pengar till kommunerna under den socialdemokratiska regeringens tid och från Gunnar Sträng, inte ens i lägen då kommunerna hade det ytterligt kärvt ekonomiskt. Resultatet blev ju också nya och väsentliga skattehöjningar ute i kommunerna under 1970-talet. Hur är då den finansiella ställningen i kommuner och landsting i dag? Ja, jag var djärv nog att hävda att den är ganska god. För 1980 har kommunerna och landstingen lagt fast budgeter med en volymökning på i medeltal över 4 90 utan att nämnvärt behöva höja skatten. Orsaken till den goda ekonomiska situationen är att trepartiregeringen 1976 vidtog åtgärder som var positiva från kommunalekonomisk synpunkt. Borttagandet av de särskilda arbetsgivaravgifterna innebar att kommunerna fick betydande lättnader på utgiftssidan. Resultatet blev också ett överskott på ca 2 miljarder i de kommunala boksluten 1978. Det motsvarar en utdebitering på ungefär en krona. Även för 1979 kan överskotten beräknas bli betydande. De kan således balanseras in i 1981 års stater. Därtill kommer en ökning av skatteutjämningsbidraget med över 800 milj.kr. Det bör än en gång erinras om att skatteutjämningsbidraget ökat från 3,2 miljarder 1977 till 7,4 miljarder i årets budgetförslag. Är detta att ta strypgrepp på kommuner och landsting? Är det inte snarare en ganska varm kram från statens sida? Det påstås nu från olika håll att kommunerna i stort antal måste höja skatterna 1981. Det tror jag inte kommer att inträffa i verkligheten. Reduceringen av den beräknade ökningen av skatteutjämningsbidraget gäller endast eft år. Alla som något sysslat med kommunal budgetering vet att det är självklart att man i en ny ekonomisk situation gör nödvändiga justeringar också när det gäller budgeten. Därtill kommer regeringen i de förestående förhandlingarna med kommunförbunden att föreslå — och det får då diskuteras — speciella kompensationer till kommuner med särskilda bekymmer. Med tanke på den stora andel av bruttonationalprodukten som den kommunala sektorn tar i anspråk är det självklart att denna sektor väger tungt i hela samhällsekonomin. Därför är det också angeläget med kontinuerliga överläggningar mellan staten och kommunerna. Det är också förutsatt att sådana skall äga rum framöver. En annan fråga som har berörts i debatten är införande av ett i lag reglerat skattetak. Som statsministern framhöll i gårdagens debatt är detta vare sig aktuellt eller möjligt. Kommunernas beskattningsrätt är inskriven i regeringsformens 1 kap. Även om det är en portalparagraf har den mycket stor tyngd. Ett lagfäst skattetak saknar således aktualitet f. n. Jag är också övertygad om att ett kommunalt skattetak på sätt och vis motverkar sitt påstådda syfte. Det kan nämligen ge våra kommunalmän intryck av att de är befriade från att ta ansvar för den kommunala ekonomins utveckling. Jag tror inte heller att ett kommunalt skattetak skulle främja rationalisering och hushållning inom den kommunala sektorn. Det skulle bli alltför lätt för våra kommunalmän att hänvisa till det statliga skattetaket, i stället för att efter bästa förmåga hushålla med tillgängliga resurser. I fråga om den kommunala ekonomin vill jag också med kraft framhålla att regeringen har för avsikt att hålla tillbaka beslut och åtgärder som kan verka kostnadsdrivande för kommunerna. Det är angeläget att riksdagen tar samma ansvar. Tillkommande resurser måste satsas på de prioriterade områdena: barnomsorg, äldrevård och långtidssjukvård.

Herr talman! Jag vill understryka — det sade jag också i mitt anförande — att det är viktigt med kontinuerliga överläggningar om det utrymme som den kommunala sektorn kan ha i den totala ekonomin. Jag tycker att det är angeläget att understryka detta. När regeringen i propositionen anger förändringar för 1981 så sker det också med hänvisning till att de finansiella frågorna för 1981 skulle diskuteras också i ett senare sammanhang. I anslutning till budgetpropositionen har det aviserats att dessa förhandlingar nu skall komma till stånd. De är beslutade till den 5 februari i första omgången. Då skall självfallet diskussioner om detaljer och utformningen av etapp 1981 kunna diskuteras, men det viktiga är att man då kommer i gång och sedan fortsätter med överläggningar om det möjliga ekonomiska utrymmet för åren 1982, 1983 och gärna 1984. Det är den långtidsplaneringen som är den viktiga.

Herr talman! Jag sade att vi skulle diskutera utformningen av etappen för 1981 men framför allt det stora framtidsperspektivet när det gäller det ekonomiska utrymmet för den kommunala sektorn under 1980-talet. Det är mycket stora frågor och inga detaljer. Om Hans Gustafsson uppfattade det så att det skulle gälla detaljer har han fattat fel.

Herr talman! De båda ministrar som har ansvar för utbildningspolitiken talar i budgetpropositionen om ”begränsade insatser”. Jag vill uppehålla mig kring vad denna begränsning och återhållsamhet innebär och vad som måste göras dels för att förhindra de försämringar som regeringens politik skulle leda till, dels öka insatserna på utbildningsområdet. Under valrörelsen betecknade moderaterna skolan som en ”krisbransch”. Trots detta är regeringen och den moderata skolministern nu inte villiga att vidta åtgärder för att förbättra grundskolans arbetsmiljö. I stället säger skolministern i budgetpropositionen att läget är ”tämligen gynnsamt”. Lika fel som svartmålningen av skolan var före valet, lika fel är det nu att inte inse att skolan behöver handling av dem som har det skolpolitiska ansvaret. Skolan är inte betjänt av en massa ord, utredningar och kommittéer. Den borgerliga regeringen flyr sitt ansvar. För socialdemokraterna är det betydelsefullt att SIA-reformen verkligen genomförs. Skolans inre arbete måste förnyas, dvs. sättet att arbeta liksom innehållet. För detta krävs stimulansåtgärder centralt. Även om förnyelsearbetet till stor del förutsätts ske lokalt, räcker det inte med att passivt avvakta att så sker. Ansvaret för att reformen förverkligas ligger i första hand på regeringen, men några initiativ därifrån tas inte. På likartat sätt förhåller det sig med två andra av SIA-reformens delar: att styra resurserna till de elever, klasser och skolor som har störst behov av extra stöd samt att införa den samlade skoldagen. Det är min fasta övertygelse att dagens elever och den aktuella skolsituationen verkligen behöver SIA-reformen och det batteri av åtgärder som ligger i denna reform för att förbättra skolans arbete med kunskaper och färdigheter och med elevens sociala utveckling. SIA-reformen behövs, men inte såsom vackra ord på ett papper utan förverkligad i skolans vardag. Vi socialdemokrater är väl medvetna om att det på många håll finns oroande brister i skolans arbetsmiljö. Vi föreslår därför ytterligare åtgärder för att komma till rätta med dessa brister och för att underlätta den skolutveckling som lagts fast genom olika riksdagsbeslut. Vi accepterar inte att elever slutar skolan med betydande kunskapsluckor. Vi accepterar inte att slapphet och oordning får breda ut sig och bli ett naturligt vardagsförhållande i skolan. Skolan måste vara den plats för kunskapstillväxt som alla elever har rätt till och samtidigt utgöra den goda uppväxtmiljö som ger barnen både trygghet och omsorg. Föräldrar, lärare och elever för ofta fram kravet på ökad personaltäthet i skolan. Vi delar denna uppfattning. Men med hänsyn till tillståndet i statens finanser efter tre års borgerligt regerande är det inte möjligt för oss att föreslå verkligt genomgripande förändringar av personaltätheten. Vi går då den väg som lärarorganisationerna anvisade redan 1973 och som den socialdemokratiska regeringen följde genom bidraget för särskilda medel på skolområdet, s.k. SÅS-medel. Dessa extra resurser ansågs då mycket betydelsefulla för att komma till rätta med problemen i många skolor. Genom en extra resurs som särskilt inriktas på att lösa avgränsade problem i vissa skolor kan stora förbättringar av arbetsmiljön ske. Ett extra bidrag på 100 milj.kr. till skolan skulle ge möjlighet att öka åtskilliga elevers vuxenkontakt i skolan och möjliggöra för fler elever att få individuell handledning. Det är helt uppenbart att dagens elever har ett större behov än tidigare av kontakt med sina lärare och med annan personal. För att åstadkomma detta och skapa arbetsro behövs de extra resurser som vi föreslår. Dess värre hörs bara föraktfulla fnysningar från regeringsföreträdare om att det som socialdemokraterna föreslår skulle vara otillräckligt, så otillräckligt att de föreslagna personalförstärkningarna inte alls skulle behövas. Det är en märklig argumentation, som faktiskt innebär att vi skall låta bli att underlätta arbetet i de skolor som är värst utsatta. 100 milj.kr. i extra anslag är dock mer än ingen ökning alls, ett faktum som inte ens borgerliga politiker kan förneka. För några år sedan var det precis tvärtom. Då krävde borgerliga företrädare ökningar av SÅS-medlen med 5 milj.kr. som ett sätt att minska problemen i en del skolor. Men nu duger det inte ens med våra förslag om 100 milj.kr. SÅS-medlen uppgick från början till 15 milj.kr. Erfarenheterna av hur man med hjälp av dessa medel kunde förbättra arbetsmiljön i skolan var mycket goda. Det är därför min bestämda uppfattning att 100 milj.kr. i dag skulle få motsvarande goda effekt på skolutvecklingen, särskilt som skolan nu dessutom har en omfattande s.k. förstärkningsresurs, som skall styras efter de lokala behoven. Med den extra resurs som vi föreslår kan de behovsinriktade insatserna ytterligare förstärkas och en bättre arbetsmiljö skapas i skolan. För att öka kvaliteten på skolarbetet föreslår vi också en rad åtgärder inom lärarutbildningens område, t.ex. ökad utbildning av hemspråkslärare, ämneslärare, yrkeslärare, syo-funktionärer m.fl. Tillgång på utbildad personal är ju en grundförutsättning för att vi skall kunna förbättra arbetsmiljön. På gymnasieskolans område har under ett antal år det helt överskuggande intresset bestått i att öka antalet platser. Detta är en ytterst viktig fråga också för oss inom arbetarrörelsen. Vi menar allvar med att vilja ge alla ungdomar utbildning också utöver grundskolan. Samtidigt värnar vi om kvaliteten på den utbildning som skall erbjudas. Först några ord om gymnasieskolans dimensionering. Riksdagen beslöt förra året i enlighet med en socialdemokratisk partimotion att gymnasieskolan skall dimensioneras för lägst 100 76 av antalet 16-åringar. I budgetpropositionen hävdas också att så sker. Men detta är inte korrekt, eftersom regeringen i ramen om 100 26 också lägger in lärlingsutbildningen, vilken hittills alltid beräknats ovanpå gymnasieskolramen. Ien situation då AMS uppmanar alla ungdomar som slutar grundskolan att söka vidare till gymnasieskolan, därför att deras möjligheter att få fast jobb utan ytterligare utbildning är ytterst små, innebär regeringens dimensionering av gymnasieskolan försämrade möjligheter att komma in på sådan utbildning. Självfallet kan socialdemokratin inte acceptera detta. Vi kräver därför att regeringen ökar platsantalet i gymnasieskolan liksom att åtgärder sätts in för att fylla de lediga platserna i gymnasieskolan. Herr talman! De kvalitetskrav som gäller för gymnasieskolans yrkesutbildning måste också gälla den företagsförlagda gymnasieutbildningen. Denna har under den senaste tiden undersökts. I olika rapporter, bl.a. av LO, har påvisats att kvaliteten på den yrkesutbildning som ligger i företagen är mycket skiftande och ofta inte uppfyller de krav som uppställts på den utbildning som sker i gymnasieskolan. Det finns alltså starka skäl att uppmärksamma denna utbildning. Så sker också i budgetpropositionen, men med helt andra utgångspunkter. Regeringen föreslår kraftigt höjda anslag till de företag som tar emot elever för yrkesutbildning. Antingen har regeringen förfarit helt aningslöst utan tanke på att kvalitetskrav hade kunnat ställas på företagen, eller också har den borgerliga regeringen enbart varit ute efter att från statsverket överföra 50-60 milj.kr. till företagen för en utbildning som de redan bedriver. Enligt vår mening borde regeringen först ha uppställt krav på ökad kvalitet och ökad dimensionering av den företagsförlagda utbildningen. Därefter skulle ökade statsbidrag ha övervägts. Hela arbetet borde ha skett i nära kontakt med arbetsmarknadens parter, eftersom ju både arbetsgivaren och arbetstagaren måste påta sig ett ansvar för elevens utbildning. Dess värre har regeringen använt sig av ett helt omvänt förhållande: först förslag om ökade statsbidrag, sedan uttalanden med diverse välmenande önskemål om skolans kontroll och ansvar. Vi är övertygade om att regeringen skulle ha fört helt andra kvalitetsdiskussioner om det varit fråga om att förlägga viss utbildning på de treåriga teoretiska linjerna till företagen. För fackföreningsrörelsen och socialdemokratin är det ett oavvisligt krav att kvaliteten i de yrkesutbildningar som är förlagda till företagen måste förbättras. Det får inte vara fråga om utbildning enbart till namnet. Skolan, som har huvudansvaret, får inte smita från sitt ansvar för de elever som får viss del av sin utbildning på en eller flera arbetsplatser. Jag hoppas att riksdagen i vår kommer att sakbehandla hela detta problem betydligt mer ingående än vad regeringen velat och villkora bidragsökningarna med en kvalitetshöjning beträffande den företagsförlagda gymnasieutbildningen. Att detta är en så viktig punkt för arbetarrörelsen beror på att vi ser varvad utbildning som något ytterst väsentligt. Varvningen skall ske på ett sådant sätt att eleven får genomgå en utbildning, där man utnyttjar vad både skolan och företaget bäst kan ge. Det får inte vara fråga om att den företagsförlagda utbildningen blir en ersättning för den reguljära utbildningen när denna inte räcker till. I så fall riskeras att all företagsförlagd utbildning kommer i vanrykte. En företagsförlagd utbildning är värdefull ur både elevens och samhällets synpunkt under förutsättning att kvaliteten kan upprätthållas. Hela denna fråga är också föremål för gymnasieutredningens arbete. Enligt socialdemokratins mening är utbildning inte något som kan begränsas till vad som sker inom skolans väggar. Samhället utanför måste i mycket högre utsträckning än nu bidra till de ungas utbildning och förberedelse för vuxenlivet. Vi menar därför att de olika samhällsinsatserna för ungdomar borde samordnas bättre. Skillnaderna i ekonomisk ersättning som samhället ger vid olika slags verksamheter, t.ex. utbildning i gymnasieskola, arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete, måste minska. Helt klart är att studiestödet till gymnasieeleverna måste ökas kraftigt, något som vi socialdemokrater nu föreslagit i flera år. Denna fråga får inte förhalas längre. På vuxenutbildningsområdet nöjer sig inte regeringen med att underlåta att vidta nödvändiga förbättringar. Här föreslås direkta försämringar. Socialdemokratins satsningar på vuxenutbildningen har skett mot bakgrund av våra jämlikhetssträvanden. Vi kan inte acceptera urholkningar i de kortutbildade vuxnas rätt att skaffa sig den utbildning som de i unga år inte hade möjlighet till och som dagens unga nu får. Detta gäller både folkbildningen och den kommunala vuxenutbildningens grundskolekurser. Regeringen har gått särskilt hårt åt den utbildning och den kulturella verksamhet som folkrörelserna bedriver. Regeringens inställning talar sitt tydliga språk — bakom dimridåer av vackra ord — bl.a. i följande förslag: Studiecirkelverksamheten skall inte få öka nästa år. kulturarbetet höjs med så blygsamma belopp att de urholkas genom inflationen. Löntagarna berövas minst 100 milj.kr. genom att skatten på vuxenstudiestödet inte längre skall användas för vuxenutbildningsändamål. Regeringen stryker helt de 2 milj.kr. som utgått till utbildning av de fackliga skolinformatörerna och deras medverkan i skolarbetet. Invandrarnas möjligheter att få delta i en grundläggande alfabetiseringsundervisning skall vägas mot andra vuxnas utbildningsbehov och därmed kanske försämras. Inom socialdemokratin kan vi inte acceptera sådana försämringar. De riktar sig mot grupper som redan i dag är utbildningsmässigt och kulturellt missgynnade. Även i ett kärvt budgetläge måste åtgärder vidtas för att förbättra dessa gruppers situation. Sammanfattningsvis vill vi alltså rikta stark kritik mot regeringens utbildningspolitik. Situationen kan — trots det kärva budgetläget — rättas till, om de socialdemokratiska motionsförslagen om förbättringar inom grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola bifalles av riksdagen. Om inte förr så står det nu klart vilket parti som menar allvar med de utbildningspolitiska reformerna och vilka som enbart med läpparna bekänner sig till dem.

Herr talman! Av den allmänna debatten om skolan kan man kanske ibland få intrycket att situationen är katastrofal. Vi bör nog ta den ensidigt negativa beskrivningen av dagens skola för vad den är: ett uttryck för den oro som många människor, särskilt föräldrar, i dag känner. Den oron har vi allt skäl att ta på allvar. Den svenska skolan är självfallet i många avseenden långt bättre än många andra länders skolor. Men detta förhållande får inte föranleda oss att förneka att vissa företeelser i dagens skola är dåliga och att vissa skolor har stora problem. De negativa sidorna får i sin tur inte leda till pessimism och ett underkännande av skolans roll i vårt samhälle. I stället bör vi öka våra ansträngningar för att lösa problemen. Vi måste tro på att de går att lösa. Vi måste tro på skolan och dess möjligheter att aktivt bidra till en bättre framtid för den unga generationen. Vi har sedan decennier vant oss vid att angripa problemen genom att ställa ytterligare resurser till förfogande, och som vi hörde av Lena Hjelm-Wallén har socialdemokraterna i det avseendet inte på något sätt kommit ur spår. Vi satsar nu nära dubbelt så mycket pengar per invånare på skolan som USA och tre gånger så mycket som Japan och Västtyskland. Vi har högre lärartäthet än i något annat land. Vi har på lågoch mellanstadiet 16 elever per lärare, medan USA har 20, Japan 25 och Västtyskland 23. På högre stadier — årskurs 7-12 — har Sverige 10 elever per lärare, medan USA har 19, Japan 18 och Västtyskland 15. Och om vi räknar in andra personalkategorier har vi troligen en personaltäthet med en vuxen på 10 elever. Det finns anledning att påpeka att socialdemokraternas upprepade förslag om ytterligare 100 milj.kr. för att öka personaltätheten skulle räcka till en vuxen per var fjärde skola. Det är angeläget att vi, i det nuvarande ekonomiska läget, satsar våra ansträngningar på att använda de omfattande resurserna mera effektivt och på att söka andra vägar att förbättra skolan än genom ytterligare resurser. SIA-reformen är en sådan väg. Genom att beslutanderätten i betydande omfattning decentraliseras till kommunerna, rektorsområdena och de enskilda skolorna kan lokal initiativkraft och entusiasm få spelrum utan hinder av central detaljstyrning. Det kan givetvis inte förväntas att en sådan frigörelse sker från ett år till ett annat. Och i begreppet frihet ingår också friheten att göra misstag — att lära av misstagen. Frigörelsen kan försenas, om det man lokalt gör ständigt ifrågasätts från centrala politiska instanser eller om man, som ibland antyds från socialdemokratiskt håll, vill ingripa med maktmedel. Detsamma gäller den behovsstyrda resursfördelningen. Den är en komplicerad procedur för dem som skall utföra den. Alla är ense om syftet — att styra mera resurser till skolor och elever med problem — men beslutsunderlaget är ännu så länge bräckligt: instrumenten för behovsprecisering, målskrivning och resultatvärdering måste förfinas, inte minst för att underbygga solidaritet från de mera lyckligt lottade skolorna och klasserna. Även den samlade skoldagen — som så ofta missuppfattas vara huvudingrediensen i SIA-reformen — måste få växa fram utifrån definierade behov och med klart preciserat pedagogiskt syfte. SIA-utredningens grundtanke, nämligen att den samlade skoldagen skall syfta till bättre samverkan mellan skola och hem, mellan vuxna och barn, mellan skola och samhälle och mellan olika samhällsorgan, har på en del håll kommit i skymundan. Mest oroande finner jag det vara att beslut om samlad skoldag och om innehållet i fria aktiviteter så ofta fattas över huvudet på elever och föräldrar. Enligt min mening står detta i strid mot SIA-reformens syfte i denna del. Det sista steget i SIA-reformen är den nya läroplanen. Dess betoning av skolans huvuduppgift — kunskapsförmedling — dess krav på att alla elever skall få fungerande basfärdigheter och fasta baskunskaper, dess uppbyggnad med en stor fri sektor för att tillgodose elevernas olika intressen innebär att eleverna och deras behov ställs i centrum för skolans verksamhet. I riksdagsbeslutet förra våren framhölls angelägenheten av att den nya läroplanens intentioner så långt möjligt snarast finge prägla skolarbetet. Det är inte minst av den anledningen glädjande att stora resurser nu används för att före ikraftträdandet göra alla förtrogna med läroplanens innehåll och inriktning. Också de förändringar beträffande gymnasieskolan som de senaste åren gjorts och de som föreslås i årets budgetproposition syftar till att bättre anpassa verksamheten till elevernas skiftande behov och intressen. Ett nytt och förbättrat statsbidrag till inbyggd utbildning och lärlingsutbildning föreslås i budgetpropositionen, samtidigt som det betonas att det — vare sig verksamheten är förlagd till skolinstitution eller till företag — är fråga om gymnasieutbildning. Skolans ansvar understryks genom kraftigt förstärkta resurser för tillsyn och uppföljning. Det anges att 10 20 av lönekostnaderna skall användas för detta — ett stycke som Lena Hjelm-Wallén tydligen har hoppat över. Sammantaget bör dessa åtgärder leda till en bättre skolsituation för elever och skolpersonal. Men enligt min mening måste arbetsklimatet i våra skolor också aktivt bearbetas. Det var därför jag 1978 tillsatte den s.k. normgruppen, som har till uppgift att stimulera en debatt i och kring våra skolor om vad normer och normöverföring till den unga generationen innebär. De normer som debatten bör handla om är de som, åtminstone officiellt, gäller i hela den civiliserade världen, de humanistiska normer som tagit sig uttryck i t.ex. Förenta nationernas stadga om de mänskliga rättigheterna. De normerna finns i gällande läroplan. Det är ingen enkel uppgift att leva upp till dessa normer för mänsklig samlevnad i en fri demokrati och att överföra dessa till den unga generationen. Det är ingen uppgift vi kan lämna över till någon annan, ingenting som kan lösas med beslut i regering och riksdag. Det handlar om vars och ens personliga ansvar. Visst är det sant att problemen i skolan också i hög grad är hemmens och den sociala miljöns i stort. Visst är det sant att vi inte kan lägga allt ansvar på skolan. Men skolan kan bli ett centrum där lärare och föräldrar och andra kan mötas, diskutera sig samman och därigenom få det stöd som är nödvändigt för att de skall kunna förena sina ansträngningar att till våra unga överföra de normer och värderingar som bör gälla i vårt samhälle. Tillsammans kan de få barn och ungdomar att förstå dessa normer, ta dem till sig och acceptera dem. Därigenom blir det möjligt för barn och vuxna att tillsammans forma de regler för vardagslivet som måste finnas. Normdebatten syftar till att skapa bättre förutsättningar för de unga att växa till ansvarsmedvetna vuxna. Genom att åter göra de övergripande normerna levande påverkar vi barns och vuxnas attityder och värderingar. Det är ett långsiktigt arbete. Men våldet i skolan — det gäller både våldet mot personalen och det våld som barn utsätter varandra för — måste angripas omedelbart. Regeringen har därför bemyndigat mig att tillsätta en rikskommitté mot våldet i skolan. Kommittéer på lokal nivå skall rapportera till rikskommittén om hinder för ett effektivt ingripande mot våld, t.ex. sådana luckor i förordningar som vållar svårigheter i samarbetet mellan skola, sociala myndigheter och polis. Den viktigaste uppgiften blir dock att få till stånd en kampanj som aktiverar alla — föräldrar, skolpersonal, andra vuxna och inte minst eleverna själva — i bekämpande av våld. Herr talman! Arbetet för att förbättra skolan är en uppgift som åvilar oss alla. Regering och riksdag kan genom organisatoriska reformer, administrativa åtgärder och resurstilldelning ge goda förutsättningar för en framgångs rik verksamhet. Men ytterst är det människorna i skolorna som skall omsätta de uppsatta målen i praktisk verklighet. De behöver opinionsbildarnas aktiva stöd för att kunna åstadkomma detta. Ett ärligt erkännande av de svårigheter som möter i skolvardagen är ofrånkomligen nödvändigt, liksom en ärlig vilja att finna realistiska botemedel för problemen.

Herr talman! Det är naturligtvis bra att Britt Mogård säger att det är fel att ensidigt negativt beskriva skolan. Jag tycker att hon skall säga det till sina partivänner och komma ihåg det också i valrörelser. Då blommar ju kritiken ut. Då stiger moderat efter moderat upp och talar om skolan som just en ”krisbransch”. Det är så besvärligt och så svart att folk inte vågar släppa sina barn till skolan. Folk blir rädda för tillståndet i skolan — inte minst därför att den moderata propagandan trummar så intensivt. Britt Mogårds uttalande i dag borde moderaterna försöka komma ihåg i valrörelsetider. Jag sade redan tidigare: Försköna nu inte heller! Jag håller med om att vi jämfört med andra länder har en bra personalsituation i den svenska skolan. Det är ju tack vare att vi har haft socialdemokrater som mycket medvetet i sin skolpolitik har satsat på detta. Men det innebär inte att vi från socialdemokratin nu kan säga att allt är så bra att vi inte längre behöver öka personaltätheten. Vi inser att det finns problem på många håll. Det är framför allt problem som hänger samman med att eleverna behöver bättre vuxenkontakter. Den förbättrade vuxenkontakten kan man bara skapa om de vuxna i skolan har färre elever att arbeta med. Det är det vi har tagit fasta på, och det är det vi föreslår i vårt program om de 100 miljonerna. Försök inte förringa detta! Man kunde göra så många förbättringar med SÅS medlen. Det måste då gå att göra mycket mera med de 100 miljonerna vi nu föreslår, som ju är en mycket större summa än SÅS-medlen var när man arbetade med dem. Jag uppskattar att när Britt Mogård talar om normer, som hon för en bra kampanj för, så säger hon klart ut att de normerna finns redan i gällande läroplan, som alltså skrevs på den socialdemokratiska regeringens tid. I fråga om gymnasieskolan vill jag säga att det är en bra åtgärd att avdela 10 96 av medlen för uppföljning, men det räcker inte. Man måste också ställa krav på företagen om utbildningens bredd när det gäller elevernas yrkesutbildning, om handledarnas pedagogiska kunskaper, insikter om utbildningens mål osv. Det är en massa kvalitetskrav gentemot företagen som man helt har glömt bort i den borgerliga regeringen. Det är det vi är väldigt oroade över. Vi menar att det behövs en kvalitetsförstärkning inom yrkesutbildningsområdet.
Herr talman! I valdebatten bör man väl, såvitt jag begriper, ta fram de problem som finns och anvisa lösningar. Det är vad vi har gjort. Om vi talar om skolan som en krisbransch, så är det samma förhållande i hela världen. Om Lena Hjelm-Wallén tittar på TV såg hon kanske att det häromdagen gavs ett bevis på den saken. Om man nu skall ge moraliska förmaningar — vilket jag inte hade tänkt — kan jag väl ge en sådan till Lena Hjelm-Wallén: Hjälp mig då att få till stånd den normdebatt som behövs! Skyll inte problemen i skolan än på lärarna, än på kommersialiseringen, än på den sociala miljön! Hjälp till att i skolan — det är den vi talar om — försöka komma åt dessa problem! När man hör Lena Hjelm-Wallén tala om de 100 miljonerna och SÅS-medlen kan man tro att Lena Hjelm-Wallén faktiskt inte har observerat att vi har infört ett nytt statsbidragssystem efter det att hon lämnade skolministerposten. SÅS-medlen var ju föregångaren till den förstärkningsresurs som vi nu har, en i viss mening rörlig resurs i statsbidragssystemet. I den kampanj som socialdemokraterna för — och här blir jag faktiskt moraliskt upprörd — som går ut på att de borgerliga regeringarna är fruktansvärt snåla mot skolan, är det nödvändigt att påpeka att i den sista budgetproposition som Lena Hjelm-Wallén var med om att lägga fram gick 6,3 miljarder till grundskolan. I år föreslår vi 11,7 miljarder. Det är litet svårt att kalla det för snålhet.
Herr talman! Detta att inflationen ökar så mycket och hur man sedan räknar upp grundskolebidraget utan att egentligen göra reformer är en sak för sig. Vad jag talar om är konkreta insatser i skolan, och där har inte den borgerliga regeringen kommit med någonting nytt utöver vad vi gemensamt fattade beslut om förra våren i samband med läroplansbeslutet. Visst har vi fått ett nytt statsbidragssystem, men för det kan man ju ta lärdom av det som hände tidigare och det system som delvis var en föregångare till det nya statsbidragssystemet. Om man ger skolan en extra resurs utöver de vanliga resurserna, så skärper det uppmärksamheten på problemen. Personalen är medveten om att man har litet mer pengar att göra någonting av — och så kommer det aktiva problemlösningar till stånd. Detta var erfarenheten från SÅS-medlen, och jag är helt övertygad om att det skulle bli samma erfarenhet om de 100 miljonerna kom att förverkligas. Britt Mogård vill ha hjälp med debatten om normer, och jag deltar gärna i den debatten men vill understryka att det är ute i skolorna den debatten skall föras. Vad det handlar om är egentligen något som för mig är grundläggande socialistiska värderingar, nämligen solidaritet, hänsyn och tolerans mot varandra. Men trots att vi båda arbetar med de skolpolitiska frågorna kan jag inte bortse från problemen utanför skolan. Vi har kommersiellt tryck på eleverna i fråga om våld — det måste vi ta upp och diskutera. Jag tycker att det vore bra om hela regeringen agerade mot våld och för normer och inte bara vissa delar, medan andra delar av regeringen är med om attt.ex. frisläppa en film som så uppenbart glorifierar våld som The Warriors gör. Det är bra att Britt Mogård klargör att skolan har problem i hela världen. Det är inte ett svenskt fenomen. Men i valrörelser målar ni gärna upp det som om det bara är till följd av socialdemokratiska reformer som skolan har problem. Det är glädjande att sådana här erkännanden kommer, för då kan vi föra skoldebatten mycket lugnare och kanske i en konstruktiv anda.
Herr talman! Jag tror att jag får ge ytterligare bakgrund till de här 100 miljonerna, och tala om de resurstillskott som de borgerliga regeringarna har sett till att grundskolan har fått. Trots dålig ekonomi — vi skall kanske inte här diskutera orsakerna till det läget — tillfördes grundskolan enligt det nya statsbidragssystemet ytterligare 100 miljoner. I det nya arbetstidsavtalet för lärare tillfördes grundskolan ytterligare 140 miljoner. Det är tillsammans 240 kr. per elev — troligen mer. Läroplanen innebär drygt 300 miljoner under en fyraårsperiod, men här kommer redan 2 miljoner till skolöverstyrelsen för information, 3,6 miljoner till länsskolnämnderna, ca 40 miljoner till skolorna och ca 35 miljoner till ytterligare lärarresurser för färdighetsträning. Jag tycker nog att de 100 miljonerna inte är så märkliga efter det. Får jag, eftersom Lena Hjelm-Wallén i sitt första anförande tog upp frågan om den samlade skoldagen, säga att jag faktiskt förväntar mig att Lena Hjelm-Wallén tar kontakt med mig — hon är ju ordförande i länsskolnämnden i Västmanlands län. Där har samlad skoldag införts till 0,1 26, medan den samlade skoldagen införts till 74,8 26 i det län som har den högsta siffran. Jag skulle gärna vilja få förklaringen till detta.

Herr talman! Det klagas ofta på oss politiker för att vi så ensidigt ägnar oss åt materiella, ekonomiska frågor. Kritiken är i många fall berättigad. Det är naturligtvis — låt mig slå fast det — avgörande för vår framtid att vi kan få ordning på landets usla ekonomiska situation. Men människors liv beror inte bara på BNP. ”Människan lever icke allenast av bröd.” Allt tydligare framträder behov av åtgärder för att skapa en bättre livsmiljö, en högre livskvalitet. Vår politiska debatt måste utgå ifrån människans grundläggande behov. Alla måste få uppleva att livet är värt att leva. Framtidstro kan i dag inte byggas på föreställningar om ständigt ökade ekonomiska tillgångar. De flesta inser att en sådan utveckling inte är möjlig. För många är det inte heller de materiella bristerna som är svårast att uthärda. Misströstan och vanmakt har ofta andra orsaker. Den politiska debatten borde i högre grad tränga in i dessa orsakssammanhang. Det är framför allt i den kulturpolitiska debatten vi kan finna svar på många av människors viktigaste frågor. Genom kulturpolitik eller brist på kulturpolitik formas vårt livsmönster. Mänskliga behov av gemenskap, eget skapande och utveckling kan tillgodoses genom kulturpolitiska åtgärder. Där behoven inte blir tillgodosedda fylls tomrummen med kommersialismens surrogat. Den ungdomskultur som många förfasar sig över är i hög grad en produkt av otillfredsställda behov. Samma förhållande gäller f. ö. de vuxnas kulturliv. Därför blir det så felaktigt att moralisera över barn och ungdom. När vi vuxna inte har gett dem möjligheter till mänsklig kontakt, gemenskap, trygghet — inte gett dem förutsättningar för egen skapande verksamhet — då tvingas vi konstatera att massmarknadens utbud fyller tomrummet. Den kommersiella kulturindustrin skapar också en rad konstlade behov. Vi nödgas erkänna att många tvingas leva i en mycket torftig kulturmiljö, och utvecklingen uppvisar allvarliga hot om försämring. Kulturrådets ordförande uttryckte nyligen sådana farhågor i en artikel. Han skrev om hotet att några få multinationella musikmegafoner kommer att bestämma all musik, att vi än mer kommer att översköljas av förflackande massbilder och kommer att dväljas i ett genomkommersialiserat massmediehelvete. Låt oss för allt i världen erkänna att dessa problem verkligen tornar upp sig! Vi skall erkänna detta, ty först då blir det möjligt att motivera de kraftfulla handlingar som verkligen erfordras. Den statliga kulturpolitik som skisserades av utredningen kulturrådet i början av 1970-talet utgick från ett brett miljöperspektiv. Den sågs som ett viktigt led i arbetet på att förändra de sociala förhållandena i samhället. Utredningen ställde upp ett övergripande kulturpolitiskt mål: ”Kulturpolitiken skall medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet.” En progressiv kulturpolitik har som självklart mål att förändra samhället. Den kan göra det genom att människorna blir medvetna om sin egen situation. De upptäcker verkligheten, ser vilka krafter som styr, lär sig att bekämpa sina fiender och lär sig att utveckla stimulerande alternativ. En sådan kulturpolitik är fruktad av de konservativa. Vi märker nu hur de konservativa makthavarna lagt sin hand över kulturpolitiken. De folkliga aktiviteterna och nyskapandet i föreningsliv och folkrörelser hålls tillbaka. De kommersiella krafterna får ökat utrymme. I ett sådant kulturklimat är det barnen som blir mest utsatta. Jag vill citera ur Alva Myrdals manifest från år 1977: ”När barnen inte passar in i samhället så är rätta vägen inte att avskaffa barnen utan att förändra samhället. Hur ser det då ut? Planerar vi för att barnet skall ha växtutrymme, för att utvecklas? Bekymrar vi oss för de dagliga livsvillkoren för barnen: de rika med ridhästar och de fattiga utan en riktig lekplats? Det första stora ansvaret för att våra barn skall bli lyckliga barn är föräldrarnas. Jag ser runtom på gator och i tunnelbanor hur barn hunsas, hur deras frågor avsnäses och deras tänkande inte förstås. Skär det inte falskt när vi säger att vi älskar dem? En föräldrageneration som tog sin uppgift på allvar och världen skulle kunna se annorlunda ut.” Så långt Alva Myrdal. Hon betonade också att samhället måste hjälpa föräldrarna att vara så goda och mänskliga som de i själva verket vill vara. Föräldrautbildning, kortare arbetstid och utbyggd barnomsorg är därvid viktiga åtgärder. Men Alva Myrdal fortsatte:”Nya hot riktas nu mot barnen genom hårt kommersiella massmedier. I vinstsyfte anser man sig ha rätt att förgifta de ungas sinnen med slappt konsumtionstänkande, kränkande kvinnosyn, rått våld. Ärliga redovisningar och äkta kulturella upplevelser trängs undan. Detta kan vi inte acceptera.” Alva Myrdal har rätt — detta kan vi inte acceptera. Dess värre tycks regeringen acceptera den utveckling som pågår. Kulturministern har inte beaktat barnens situtation i årets budget. Fjolårets blygsamma insats för barnkultur blev en ensam sommarfjäril. Nu är barnen glömda. Barnåret är slut. Stödet till allmän fritidsverksamhet uteblir. Vårt förslag om särskilda insatser för barnoch ungdomsorganisationernas kulturella verksamhet lottades bort i fjol. Någon kompensation ges inte. Folkbildningens och föreningslivets resurser begränsas. Inte heller den vägen kan barnen bli tillgodosedda. Men i massmediautbudet öppnas slussarna. Riksdagen har beslutat att kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar. Detta är ett av kulturpolitikens viktigaste mål. Det var bara moderata samlingspartiet som motsatte sig den målformuleringen. Nu synes moderaternas åsikter styra kulturministerns handlande i detta avseende. Han vidtar inga åtgärder för att begränsa kommersialismens negativa verkningar. Tvärtom! Han släpper Barabbas lös. Våldsfilmen The Warriors som filmgranskningen ville stoppa — den släppte Jan-Erik Wikström egenhändigt. Folkpartiets förre partiledare jublade inför en ungdomlig premiärpublik. Liberalerna påstod sig göra en insats för yttrandefriheten. I själva verket utsatte de tusentals ungdomar för ett ytterligare ökat våldsutbud. Vi socialdemokrater ville begränsa våldsinslagen i TV-utbudet när vi 1978 angav riktlinjer för radio/TV-verksamheten. Vi framhöll att våldsinslag i underhållningsprogram har en klart negativ inverkan på framför allt barn. Därför bör Sveriges Radio, sade vi, så långt möjligt minska inslagen av våld i underhållningsprogram. Den borgerliga majoriteten ville inte lyssna på oss då. Nu ser jag att en och annan borgerlig riksdagsledamot har kommit på bättre tankar och motionerat om det som vi ville att riksdagen skulle uttala 1978. Rädda barnen har skickat material till kulturutskottet om TV-våldets allvarliga verkningar. Eftersom Rädda barnens ordförande numera är ledamot i utskottet så bör det väl finnas förutsättningar att åstadkomma mer bestämda uttalanden än tidigare. På en rad håll i samhället diskuteras nu behovet av åtgärder för att motverka kommersialismens verkningar inom kulturområdet. Statens ungdomsråd har redovisat rapporter i serien Till varje pris. Folkets husföreningarna har tagit upp marknadsföringen av film i serien Gå på bio. Videogramutredningens debattskrift Den elektroniska hästen har aktualiserat den enormt snabba utveckling som sker på elektronikens område — en utveckling som kommer att få enorma verkningar på kulturområdet. Den utvecklingen måste styras, så att de negativa verkningarna kan förhindras. Den diskussion som pågår i de här frågorna tycks inte ha nått fram till kanslihuset. Kulturministern tycks vara helt omedveten om problemet. I varje fall visar han ingen vilja att vidta åtgärder. Det är något märkligt att regeringen, samtidigt som den drar i gång en kampanj mot våldet i skolan, släpper våldet lös inom andra delar av samhället. Normer i skolan måste rimligtvis ha en förankring i samhället för att bli trovärdiga. Koncentrationen inom den privata kulturindustrin går vidare. Bildkonstnärerna har stora ekonomiska problem, medan massmarknadsbilder importeras per ton. Trots dessa presenteras i årets budget inget förslag till utställningsersättning. Vi kräver ett förslag med det snaraste. Den angloamerikanska filmen dominerar starkt på marknaden. Tre stora filmbolag behärskar det allra mesta av filmutbudet. En monopolsituation närmar sig när det gäller utgivning av serier i Skandinavien. Om den kommersiella kulturindustrin får utvecklas vidare i denna riktning så innebär detta ett allvarligt hot mot flera av de kulturpolitiska mål som riksdagen i enighet har fastställt. Yttrandefriheten begränsas för såväl kulturarbetare som andra verksamma i organisationer och institutioner. Egen skapande aktivitet ersätts med passivt mottagande av färdiga massproduktioner. I stället för gemenskap kommer en ytterligare privatisering och isolering att prägla tillvaron för människorna. En kartläggning av den kommersiella kulturindustrin, som vi har krävt, framstår som alltmer angelägen. Dess syfte skall vara att ge underlag för effektiva åtgärder, så att vi kan förhindra en fortsatt förflackning av kulturmiljön. Därtill behövs nu en ordentlig satsning på folkbildningsarbetet, på omfattande kulturverksamhet i föreningsliv och folkrörelser. Vi måste se till att seriöst arbetande konstnärer ges bättre arbetsvillkor. Frågan om vårt kulturliv är en livsavgörande fråga. Det är genom kulturella upplevelser och aktiviteter som livet får mening och innehåll. En aktiv kulturpolitik i stat och kommun är viktigare nu än någonsin — men regeringens politik präglas av passivitet. De som är värst drabbade av detta är de svagaste — det är barnen. Det kan vi inte acceptera.

Herr talman! Häromdagen redovisades en undersökning som visade att svenska folket lägger stor vikt vid frågor som handlar om vår skola. Och det är bra för vi behöver en ständigt levande och aktuell skoldebatt. Men undersökningen visade också att våra väljare inte är särskilt nöjda med sina resp. partiers resultat när det gäller att skapa en bättre skola. Och detta manar till eftertanke som leder fram till ett konstaterande att skolan kanske inte fått det utrymme i debatten som den förtjänar. Vad kan vi då göra för att ställa upp på kravet om en bättre skola? Till att börja med menar jag att vi måste bidra till en attitydförändring gentemot skolan. Vi har en bra skola, och det är viktigt att vi inte glömmer bort detta för alla klagomål och påståenden om motsatsen. Skolan och skolans personal behöver allt emellanåt några ord av uppskattning för att stärka sitt eget självförtroende och för att orka stå emot de påfrestningar som onekligen finns. Självklart har skolan också brister, och dem skall vi gemensamt försöka komma till rätta med, men jag vill än en gång slå fast att vi har en bra skola. Under de senaste åren har riksdagen fattat beslut om flera reformer, som just syftar till att göra skolan bättre. Jag menar bl.a. SIA-reformen, där vi nu hunnit ett stycke på väg och enligt min och centerns mening kan se en hel del positiva resultat. Så har t.ex. det nya statsbidragssystemet för grundskolan med dess friare resursanvändning och ett ökat lokalt ansvarstagande varit till fördel för skolans utveckling och skolans möjligheter att sätta in extra resurser där de bäst behövs. Detta, Lena Hjelm-Wallén, har inneburit ökad personaltäthet, fler vuxna i skolan. Detsamma gäller den större öppenheten från skolans sida i kontakterna med närsamhället och det lokala arbetslivet. Där spelar de lokala SSA-råden en stor roll, och det krävs verkligen att de människor som engagerar sig i den verksamheten gör det med intresse och entusiasm. I det sammanhanget vill jag slå ett slag för rådens verkställande tjänstemän, SSA-sekreterarna, som vi ställer stora krav på och där erfarenheten redan visat att resultaten av SSA-rådens verksamhet i hög grad är beroende av vilka förutsättningar och arbetsmöjligheter vi ger dessa SSA-sekreterare. I dag saknas en adekvat utbildning för dessa, och det är hög tid att vi i riksdagen tar fatt i den frågan. Vi går nu vidare med den nya läroplanen, vars innehåll och syfte ligger helt ilinje med SIA-skolan och där det ges en stor lokal frihet i utformningen av arbetsplaner, som i sin tur skall ge uttryck för den lokala skolans mål och ambitioner. Det är vår förhoppning att detta i sin tur skall ge ett ökat utrymme för praktiska inslag i undervisningen i hela grundskolan, men framför allt på dess högstadium. Vi tror att det är ett bra sätt att stimulera alla elever, oavsett prestationsförmåga i övrigt, och dessutom är det ett bra tillfälle att ge alla en god portion praktiska vardagskunskaper, som man ständigt har nytta av sedan man lämnat skolan. Vi tror också att det är bra om man så snart som möjligt kan nå målet tio veckor av praktisk arbetslivsorientering. Men eleverna behöver inte bara få kunskaper i skolan, även om sådana — det förtjänar att ständigt upprepas — är nog så viktiga. De behöver också en etisk grund att stå på. Därför är den s.k. normdebatten, som den lilla skriften Skolan skall fostra har gett upphov till, synnerligen välkommen och välgörande. Där slås fast att vi behöver vissa grundläggande gemensamma värderingar att utgå från, och jag tror att vi i stort kan vara överens om dessa värderingar. För oss i centern är det naturligt och självklart att utgå från en kristen humanistisk grundsyn och att slå vakt om demokratins principer. Lika naturligt ser vi på skolans ansvar att fostra — och på att skolan redovisar sin uppfattning och står för den. Det får inte vara så att skolan i något slags objektivitetsiver ställer sig neutral i den här debatten. Att vara objektiv är inte detsamma som att avstå från att påverka. Och här har skolan en skyldighet att påverka, att fostra. Men det här är inte en fråga för skolan ensam, utan det är ett gemensamt ansvar för oss alla och självfallet i all synnerhet för alla föräldrar. Därför måste den här debatten föras vidare och verkligen genomsyra hela samhället. Den yttre ramen för skolans verksamhet, den arbetsmiljö vi kan erbjuda, är av stor betydelse för resultatet. Här har centern under en lång följd av år krävt åtgärder för att möjliggöra byggandet av mindre skolor. Det har varit naturligt för oss som utgår från en decentralistisk samhällssyn och som vill slå vakt om de mindre orterna och om en levande landsbygd. Tyvärr har vi inte tidigare fått gehör för våra tankegångar, men det verkar nu som om det även i den här frågan var en viss omprövning på gång. Under framför allt 1960-talet har det byggts ett stort antal högstadieskolor, som dels är alldeles för stora, dels är överbelagda och dels är ur arbetsmiljösynpunkt alldeles felbyggda. Det är hög tid att vi gör något åt detta, och därför har centern lagt fram en motion till årets riksdag där vi föreslår åtgärder från statens sida för att stimulera kommunerna att dela på stora högstadieskolor och på det sättet skapa en drägligare arbetsmiljö både för skolans elever och för dess personal. Vi är övertygade om att detta måste ske, om skolan skall ha några möjligheter att tillgodogöra sig de förbättringar som SIA och läroplansreformer erbjuder. Till sist, herr talman, några synpunkter på gymnasieskolan. Här är vi överens om att erbjuda så många utbildningsplatser som motsvarar antalet 16-åringar i varje årskull. Men det räcker inte bara med ett antal platser; utbildningen skall ju också ha ett sådant innehåll att den ger eleven förutsättningar att få ett jobb efter gymnasieskolan eller ger goda förutsättningar att gå vidare till högre studier. Men vi har lärt oss under de senaste åren att det inte alla gånger räcker med en bra utbildning. Man skall helst ha arbetslivserfarenhet också. Det bästa sättet att skaffa sådan arbetslivserfarenhet med reellt innehåll är ute i arbetslivet. Därför har en del av gymnasieskolans praktiska yrkesinriktade linjer förlagts som s.k. inbyggd utbildning. Men under senare tid har skolan mött svårigheter när det gällt att rekrytera sådana elevplatser. Dels har det gällt ersättningen till företagen och vissa hinder i samband med statsbidragets utformning — men den delen kommer att rättas till i och med årets budgetproposition — dels har det gällt de krav på tillsvidareanställning som många gånger har varit förknippade med dessa platser i inbyggd utbildning eller lärlingsutbildning. Vi har förståelse för att företagen har reagerat mot dessa krav. Det kan ju heller inte vara skolans uppgift att medverka till att garantera anställning för en del av sina elever, medan andra åter inte ges den möjligheten. Därför är det naturligt för oss att slå fast att gymnasieskolans elever är att betrakta som elever i skolan, även om en del av deras utbildning är förlagd till ett företag. Den som hävdar motsatsen och driver den frågan in absurdum förstör möjligheten för många ungdomar att få både utbildning och arbete. För att så långt som möjligt uppnå jämställdhet mellan gymnasieskolans olika utbildningar krävs också en översyn av det studiesociala stödet till eleverna. Det är inte rimligt och acceptabelt att vissa elever får nöja sig med det förlängda barnbidraget, medan andra har bidrag eller ersättningar som uppgår till flera tusen kronor per månad. Detta förhållande kan styra studievalet på ett sätt som vi inte önskar, och det främjar sannerligen inte jämställdheten. Också i detta ärende har centern utförligt redovisat sina synpunkter i en motion under den allmänna motionstiden.

Herr talman! Mycket av vad Larz Johansson anförde om gymnasieskolan kan jag instämma i, och det är jag glad för. Jag hoppas det borgar för att vi i utbildningsutskottet mer kraftfullt än vad regeringen gjort kan ta itu med arbetet på kvalitetsförstärkningar av den inbyggda utbildningen och annan företagsförlagd utbildning. Vad beträffar behovet av mindre skolor delar jag uppfattningen att det är bra om man kan bygga mindre skolor och även om man kan dela på befintliga skolor, så att de blir mindre. Vi bör alltså arbeta på att minska rotlösheten och försöka åstadkomma att eleverna har ett eget fast ställe att vistas på — ett klassrum eller ett hemrum. Men jag skulle vilja rekommendera centern att inte bara titta på den frågan. Kanske förbiser man då vad som händer med det totala skolbyggnadsanslaget. Det är här ändå fråga om en successiv urgröpning av anslaget. Skolbyggnadssituationen är kaotisk i många kommuner. Det försvårar för skolpersonalen och för eleverna — för att inte tala om de hårt prövade kommunalmännen. Under den borgerliga regeringens tid har det faktiskt sagts ut att det inte skall utgå statsbidrag till byggande av små skolor — statsbidrag skall ges endast till större skolor. Den flexibla skolplanering som aviserats i flera år har vi inte heller sett någonting av. Det är alltså fullt av ord på den borgerliga sidan, men det händer väldigt litet. ; Om centern har något verkligt skolbyggnadsintresse, något som jag tyckte mig kunna utläsa av vad Larz Johansson här sade, så måste ni hjälpa till och slå vakt om skolbyggandet och tillbakavisa den attack mot skolbyggandet som departementspromemorian om avveckling av statsbidraget till skolbyggande innebär. Jag hoppas att centern inte är ute efter att fokusera intresset på en liten del av skolbyggandet utan att man verkligen bryr sig om det totala skolbyggandet. Vad beträffar resursökningarna till grundskolan är det i huvudsak en uppföljning av SIA-reformen — den reform som den socialdemokratiska regeringen föreslog — som utmärker de borgerliga regeringarnas förslag. Men för socialdemokratin är detta inte tillräckligt. Vi vill nu gå vidare. Det finns nämligen fortfarande arbetsmiljöer som är så problematiska att det krävs extra personalförstärkning. Detta är anledningen till de ytterligare 100 milj.kr. vi föreslagit. Det spelar ingen roll att Larz Johansson och Britt Mogård vill förringa värdet av dessa 100 milj.kr. 100 milj.kr. utöver vad vi alla är överens om som en bas är ändå mer än ingenting alls utöver denna bas.

Herr talman! Det var mycket av instämmanden från Lena Hjelm-Wallén. Det skall man naturligtvis notera med tacksamhet. Hon delade många av de uppfattningar jag framförde, t.ex. om kvalitetskraven i gymnasieskolan, om den inbyggda utbildningen, om de mindre skolorna, osv. Det är bara synd att Lena Hjelm-Wallén inte verkade i den riktningen när hon hade reella möjligheter att göra det. Det är vådorna av den politik som då fördes som vi nu måste försöka rätta till. Beträffande kravet på kvalitet i gymnasieskolans inbyggda utbildning vill jag säga att vi självfallet skall ställa krav på den utbildning som vi lägger ut i företagen men att man då också måste kunna betala för detta. Dels måste företagen ersättas för de kostnader som de direkt drabbas av, dels måste skolan ges resurser för att övervaka att kvalitetskraven uppfylls. De möjligheterna får vi genom det nya statsbidragssystemet, och det tycker vi alltså är bra. Vad jag däremot saknade var en reaktion från Lena Hjelm-Wallén inför bekymren med att verkligen få till stånd platser för inbyggd utbildning ute i företagen. Skälet härtill är helt enkelt att de fackliga organisationerna på många platser driver sådana krav på tillsvidareanställning av eleverna att företagen över huvud taget inte släpper till några platser. Många kommuner brottas med dessa bekymmer, och vi behöver hjälpas åt för att övertyga parterna på arbetsmarknaden om att se till att gymnasieskolans elever hela tiden är att betrakta som elever, även om de tillbringar vissa timmar eller dagar ute i företag.
Herr talman! Om det va; vådorna av skolbyggandet som Larz Johansson syftade på, är det fråga om försyndelser som ligger ännu längre tillbaka i tiden och som centerpartiet lika väl som alla andra partier representerade här i riksdagen får ta ansvar för. Skolbyggnadsverksamheten under hela 1960 talet baserade sig på den högstadiekonstruktion som skisserades i Visbyöverenskommelsen. Den innebar att man måste bygga ganska stora skolor, för att ge möjligheter till alla de tillval som den då gällande läroplanen utlovade eleverna. Vi har nu efter målmedvetet arbete kommit fram till en mer enhetlig organisation i grundskolan, och det innebär bl.a. att vi kan bygga mindre skolor, vilket jag tycker är positivt. Men smit inte från det ansvar som också centerpartiet har för 1960-talets skolbyggande, Larz Johansson! Alla goda krafter behöver hjälpas åt att klara den företagsförlagda utbildningen, och jag är helt säker på att de fackliga organisationerna vill ställa upp. Men de gör det naturligtvis inte, om man gång på gång kör över dem. Som jag sade i mitt inledningsanförande krävs det samverkan mellan tre parter, nämligen skolan som huvudman, arbetsgivarna och arbetstagarorganisationerna. Om ett sådant samarbete kommer till stånd, tror jag att man också kan lösa den här frågan. Självfallet vill de fackliga organisationerna bevaka att utbildningen på det yrkesområde de arbetar inom blir så kvalitativt högtstående som möjligt.
Herr talman! Det är sant att denna konstruktion inledningsvis präglade högstadiebebyggandet. Men ganska snart reste vi kravet att kunna få bygga mindre högstadieskolor, exempelvis tvåparallelliga sådana, och det kravet mötte vi inget som helst gehör för. Det är först under senare år som vi har fått något sådant gehör. Vi försöker vidare inte från skolhåll köra över parterna på arbetsmarknaden. Jag har deltagit i alltför många förhandlingar där tre parter bara fått konstaterat att skolan egentligen inte alls är förhandlingspart. Det har träffats överenskommelser mellan arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer som vi inte har haft möjlighet att påverka och som sedan har resulterat i att vi inte heller har fått några platser i skolan. Vi fick i morse en redogörelse för ett exempel i Norrköping, där man av dessa orsaker i den inbyggda utbildningen står helt utan vissa platser. Självfallet är vi fortfarande överens om kvalitetskraven, men Lena Hjelm-Wallén gick fortfarande förbi den springande punkten: Kommer man från de fackliga organisationerna fortfarande att hävda tillsvidareanställningskravet? Det är det det gäller, inte kvalitetskravet.

Herr talman! Sverige har utvecklats till ett invandringsland. Det finns i Sverige omkring 1 miljon invånare som antingen själva invandrat hit eller är barn till personer som invandrat. En tredjedel av Sveriges befolkning kommer om något decennium att tillhöra denna grupp. Utvecklingen ställer stora krav på uppmärksamhet och handlingsvilja från statsmakternas sida. Fastlagda riktlinjer för invandrarpoltiken måste följas upp med konsekvens och målmedvetenhet. Tyvärr finns anledning att rikta kritik mot de borgerliga regeringarnas handhavande av invandrarpolitiken utifrån denna utgångspunkt. Även om de borgerliga försummelserna drabbar alla invandrare skall jag i mitt anförande begränsa mig till att behandla barnens och ungdomarnas situation utifrån ett utbildningspolitiskt perspektiv. För socialdemokratin är invandrarbarnens situation en utmaning, där den viktigaste frågan är att förhindra att invandrarbarnen blir halvspråkiga och inte känner trygghet i någon kultur. Förskolan och skolan måste motverka de oroväckande tendenserna till en skiktning mellan barn med olika bakgrund. Inte minst för förskolan och skolan gäller det att finna nya vägar att tillgodose invandrarbarnens rätt till en trygg och rättvis utveckling. De reformer på invandrarområdet som genomförts under senare delen av 1970-talet bygger alla på den socialdemokratiska regeringens förslag till riksdagen om riktlinjer för invandraroch minoritetspolitiken. Ett exempel på hur dessa riktlinjer getts ett konkret innehåll är hemspråksreformen, som initierades av den socialdemokratiska regeringen 1976. Hemspråksreformen har under de år den varit i kraft gett goda resultat. Dubbelt så många elever får nu undervisning i hemspråket jämfört med 1975. Även om framgångar kan konstateras kvarstår emellertid många olösta frågor för att invandrarbarnen i förskola och skola skall uppleva en situation lik den de svenska barnen har. Låt oss i det arbetet se invandrarna och invandrareleverna som en resurs i vårt samhälle. För skolans del innebär detta att de kunskaper, erfarenheter och kulturbegrepp som invandrarna för med sig ses som en tillgång, vilken utnyttjas i undervisningen. Det är viktigt att detta klart kommer till uttryck i den läroplan för grundskolan som nu håller på att utarbetas. Detta är socialdemokraternas utgångspunkt. Vi hade ett berättigat önskemål att den nuvarande regeringen skulle följa upp den här politiken. Inte minst mot bakgrund av vad som skrevs i regeringsförklaringen hade man anledning tro att åtminstone någon position skulle flyttas framåt. I förklaringen stod det: ”Arbetet på att förbättra hemspråksundervisningen för invandrare skall fortsätta. Särskilda ansträngningar måste göras för att stödja invandrarungdomar i skola och arbetsliv.” Av detta blev intet. Av den deklarationen finns inget annat kvar än brutna löften. Årets budgetproposition är nästan helt befriad från varje ansats att försöka förbättra för invandrareleverna. Regeringen hänvisar till det kärva budgetläget. Vi socialdemokrater, som har haft att arbeta utifrån samma förutsättningar, har gjort en annan prioritering. Vi har lyft fram en lång rad konkreta förslag, som alla syftar till att förstärka invandrarelevernas situation. Det kostar pengar, men vi har bedömt det som så viktigt att andra saker har fått stå tillbaka. När vi talar om invandrarelevernas situation som en stor utmaning, så är det inte en lek med ord utan uttryck för en vilja att förbättra. Där skiljer vi oss från de borgerliga. Innan jag gör en presentation av våra krav vill jag säga att de problem och svårigheter som möter invandrareleverna har de gemensamma med andra svaga grupper i skolan och samhället. Jag redovisar nu de åtgärder vi föreslagit. 1. Vi säger nej till regeringens förslag att uppskjuta skatteutjämningsbidraget till kommunerna. Det gör vi därför att det drabbar de fattigaste kommunerna. Bland dessa finns många invandrartäta. Dessa kommuners möjligheter att ge barnen en bättre skola undergrävs. SIA-reformen skjuts ytterligare på framtiden. De svaga kommer i kläm. Bland dem finns invandrarbarnen. n 2. Vi säger nej till regeringens förslag att införa ett s.k. tak på kommunal vuxenutbildning. KOMVUX har tillkommit för att ge de kortutbildade en chans att skaffa sig den utbildning de förvägrades i unga år. Vi vet att behoven ännu är långt ifrån täckta. Vi vet också att invandrarna har ett sämre utgångsläge än svenskarna. Trots detta är invandrarna en liten grupp i KOMVUX. Om vi menar allvar med vår strävan mot utbildningsjämlikhet inte bara mellan generationerna utan också mellan svenskar och invandrare, så måste det innebära en ökad tillströmning av invandrare till kommunal vuxenutbildning. Detta omöjliggörs i praktiken om taket införs. 3. Vi säger nej till regeringens förslag att stoppa folkbildningens utveckling. Folkbildningen har varit framgångsrik i sin strävan att nå de svagaste grupperna. Samtliga studieförbund gör stora ansträngningar att nå invandrarna. Studieförbunden är på denna punkt mer framgångsrika än någon annan utbildningsanordnare. Därför är det så tragiskt när tak sätts för folkbildningen. Om det införs drabbar det invandrarna speciellt hårt. 4. Vi vill satsa 100 milj.kr. på att förbättra arbetsmiljön i grundskolan. Pengarna skall styras dit där de bäst behövs. Fördelningen blir sådan att storstadsområdena får den kraftigaste ökningen. I dessa delar av landet finns många av våra stora invandrarkommuner. Det är de hårdast ansträngda arbetsmiljöerna som skall förbättras. Där finns ofta invandrarbarnen. 5. Vi vill satsa 30 milj.kr. på en allmän fritidsverksamhet i anslutning till skoldagen. Pengarna fördelas av kommunerna efter lokala behov. Tanken är att där meningsfylld fritidsverksamhet saknas skall föreningar stödjas i syfte att aktivera ungdomarna. Vi vet att i de torftigaste bostadsområdena finns i regel också den minst utbyggda föreningsoch fritidsverksamheten. Där bor den övervägande delen av våra invandrare. Därför är dessa pengar så viktiga. 6. Vi vill satsa på en kraftigare utbyggnad än regeringen när det gäller hemspråkslärarutbildningen. Behovet av hemspråkslärare har tidigare underskattats grovt, och därför är det angeläget att denna utbildning får ett ökat utrymme. Vi föreslår att hemspråkslärarlinjen ökas med 24 platser utöver regeringens förslag, alltså till 48 platser. Dessutom vill vi i enlighet med UHÄ:s förslag ha 24 nya platser i Gävle för utbildning av lågstadielärare med finska som hemspråk. 7. Vi föreslår en ytterligare utbyggnad av SYO-utbildningen. Vi vill tillskapa 40 nya platser. SYO-insatserna för invandrarbarnen är otillräckliga. Detta kan bara mötas med fler och tidigare insatta SYO-åtgärder. Till detta går det åt personal. Därför är denna utökning av SYO-utbildningen ett nödvändigt krav utifrån invandrarelevernas utgångspunkt. Under SYO-avsnittet i budgetpropositionen nämns över huvud taget inte invandrarnas behov i föredragandens text, trots att alla som ute i kommunerna sysslar med dessa frågor väl känner till det prekära läget. 8. Vi lägger också fram förslag som garanterar att antalet platser i gymnasieskolan ökar i den utsträckning som sökandefrekvensen ökar. Det innebär att de svagaste grupperna inte slås ut på grund av ökad konkurrens. All tillgänglig statistik visar att invandrareleverna tillhör de svagaste grupperna. 9.1 en övergripande invandrarmotion tar vi återigen upp kravet på en djupgående flerårig försöksverksamhet i två kommuner. Studien skall bl.a. följa invandrarungdomars skolgång. Vi vill pröva olika åtgärder inom SYO-området. Detta är viktigt eftersom vi har en klar utveckling mot att invandrarbarnen väljer gymnasiestudier i mindre utsträckning än svenska barn och dessutom väljer den kortare utbildningsinriktningen. Även föräldrarnas roll i samspelet med skola och förskola skall belysas. Vi behöver erfarenheter som stimulerar invandrarna att ta aktiv del i barnens och ungdomarnas utbildning. 10. I en utförlig motion tar vi upp flera konkreta förslag till förbättringar. Vi vill exempelvis att studiehandledningen på hemspråk skall bli obligatorisk om skolan bedömer det som nödvändigt för att elev skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vi vill öppna möjligheter för skolan att ge engelskundervisning på en lämplig nivå till de elever som invandrar hit i en sådan ålder att de direkt börjar på mellaneller högstadiet. Vi pekar i det sammanhanget också på elevvårdens mycket utsatta läge i de invandrartäta kommunerna. Vi föreslår också en försöksverksamhet på gymnasieskolans vårdoch sociala servicelinje, som syftar till dels att rekrytera fler invandrarelever till gymnasieskolan, dels att utbilda tvåspråkig personal inom ett område som lider akut brist på sådan. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga följande. Till stor del som en följd av det ekonomiska läget i Sverige har fördomar mot invandrare under de senaste åren kommit i dagen på ett mer brutalt sätt än tidigare. Vi märker hur klimatet hårdnar. Det finns anledning till djup oro. Särskilt allvarligt är det när barn och ungdomar utsätts för detta. Det är i det dagliga umgänget vi kan lägga grunden för förtroende och förståelse mellan svenskar och invandrare. I skolan träffas alla barn. Där har vi möjlighet att skapa ömsesidig förståelse och uppskattning. Därför måste de problem som invandrarelever, deras föräldrar och lärare upplever mötas med aktiv handling. Arbetsförhållandena måste förbättras. SÖ har lagt fram ett konkret handlingsprogram för hur man kan komma till rätta med många av de svårigheter som finns ute i skolorna. Mot denna bakgrund är det beklämmande att årets budgetproposition innehåller så få konkreta förslag till åtgärder. Regeringsdeklarationen var klar och entydig: Man skulle satsa på hemspråket och på att göra det lättare för invandrareleverna i skolan och på arbetsmarknaden. Men på punkt efter punkt kan vi nu konstatera att orden inte omsatts i handling. Det måste bli slut på det allmänna till intet förpliktande borgerliga talet. Nu måste man handla. I de punkter jag här har tagit upp redovisar vi en realistisk framgångsväg. Det vore bra för invandrarna och deras barn om riksdagen gjorde den vägen till sin.

Herr talman! Detta är verkligen barnens timmar. Vi går nu över från att syssla med skolan till det vi kan kalla det sociala blocket. Jag tänkte börja med att säga någonting om barnen. År 1979 firades det internationella barnåret. Många fina ord sades då. Det som gäller de äldre gäller också i mycket stor utsträckning barnen. Men barnen skall växa in i den vuxnes värld. De är känsligare, mera mottagligare för psykiska och fysiska störningar än äldre människor. Det gäller från fosterstadiet och fram till myndighetsåldern, men kanske mest under de allra första levnadsåren. Därför är de första åren mer betydelsefulla än de senare. Motståndskraften är mindre, intrycken utifrån mera påtagliga och bestämmande. Det vore frestande att i anknytning till barnåret tala om barnen i världsperspektiv — hur de svälter, lämnas ensamma, blir underoch felnärda, den stora barndödligheten, bristen på utbildning osv. Jag skall inte göra det. Utan att förtränga detta panorama skall jag hålla mig i huvudsak till våra svenska förhållanden. Vi har haft en kulturdebatt här. Ett samhälles kulturella nivå mäts på hur det tar hand om sina gamla och sina barn — dem som inte är produktiva. De som är i vardande och de som lämnat det aktiva arbetslivet har lika rätt till vår omsorg och vår omtanke. En central sats i vår socialdemokratiska motion om den sociala utslagningen är denna: ”Ofta börjar utslagningen i barndomen som ett socialt arv från uppväxtmiljön, förstärks i förskolan och skolan och kan vara starkt befäst redan i ungdomen genom dålig utbildning och svårigheter att få arbete.” Vi har alltså att göra med ett sammanhängande helt. En internationell undersökning för ett tag sedan visade att det var många barn i Sverige som inte kände att någon tyckte om dem. Jag tror att det är här vi har att söka roten till vad vi nu menar har gått fel. Vi måste med all kraft värja oss för en återgång till ett auktoritärt samhälle — det ligger, herr talman, snubblande nära. Vi behöver ett samhälle där barnen känner att de är omtyckta, att de betyder något, att de har ett ansikte. De har först och främst rätt till sina föräldrar. Kollektiv omsorg kan inte träda i föräldrarnas ställe. Samhällets barnomsorg utgör en komplettering, och en nödvändig sådan, inte minst nu när vi inte längre har de stora barnkullarna och ibland även saknar granngemenskapen. Att finna en lösning som tillfredsställer barnens behov av föräldrakontakt, av kontakt och stimulans med andra barn, och att ge båda föräldrarna möjlighet till arbete utom hemmet, till föreningsoch fritidsaktiviteter, hör kanske till de främsta uppgifter som detta samhälle har. Lyckas vi, eller lyckas vi inte — resultatet kommer om några få år i form av ökad eller minskad social utslagning. Kostnaderna kan bli väl så stora som de vinster samhället kan göra genom missriktad sparsamhet. Samhället har stora uppgifter framför sig. Det finns saker som vi måste lösa gemensamt, som vi inte kan göra ensamma. Därför, herr talman, ser jag en utomordentligt stor fara i de ekonomiska svårigheter samhället hamnat i och de propåer som går ut på att spara på den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn — vad är det? En mängd byråkrater som betalar ut löner till varandra eller en apparat som växer efter den berömda Parkinsons lag? Ja, så kan man se det, om man inte ser att det saknas barndaghem, att åldringsvården har för litet antal anställda eller att långvårdspersonalen kan säga: Nu får det vara nog — nu klarar vi oss inte längre. Så ser man det också, om man inte märker att daghem, fritidshem, ålderdomshem, servicehus m.m. får skjutas på framtiden därför att det inte finns pengar. En nyligen gjord opinionsundersökning visade att människor visst är beredda att avstå egen standardhöjning, om man just får dessa tjänster. Det vittnar om ett gott omdöme hos allmänheten. Den offentliga sektorn, eller låt mig kalla den för den väsentliga sektorn, får ekonomiska bekymmer, och moderaterna gläder sig. Men människorna, herr talman, får det svårare. Vi socialdemokrater har även i år återkommit med vår motion om den sociala utslagningen. Vi började 1977 och har sedan fortsatt. På alkoholpolitikens område har regeringen i år föreslagit vissa förbättringar — och dem är vi glada åt, även om de är relativt små. Men förbättringarna vägs gott och väl upp av försämringar på det ekonomiska planet. Till det mera glädjande hör dock högre anslag till nykterhetsrörelsen, kampanjen mot langning och ett uppräknat anslag på 1 milj.kr. till Länkarna. Men socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor har inte fått något förhöjt anslag, trots att den har högar av ansökningar från folkrörelserna för olika aktiviteter. Vi får höra att regeringen höjer anslaget till alkoholpolitiken med ca 50 milj.kr. Det mesta är dock, herr talman, automatiska höjningar. Och samtidigt försvinner 122 milj.kr. i statsbidrag till kommunerna för nykterhetsvård. Vi var förra året överens om att detta bidrag skulle gå in i det allmänna skatteutjämningsbidraget till kommunerna. Nu har det allmänna skatteutjämningsbidraget prutats till hälften — och kommunerna och vi i riksdagen är lurade. Bidraget till kommunal nykterhetsvård, som var ett stimulansbidrag, har betytt mycket, och det var med en viss tvekan som jag var med om att ta bort det. Nykterhetsvården är ju inte alltid ett högprioriterat område i kommunerna. Det var för att få mera enhetlighet och ett förenklat bidrag som bidraget till kommunal nykterhetsvård togs bort och pengarna i stället skulle inräknas i det allmänna skatteutjämningsbidraget — och vi var som sagt med på det. Förra året var vi också tvungna att ordentligt rycka ut för att klara hem de 69 milj.kr. till kommunerna som den folkpartistiska regeringen var på väg att ta bort. Jag vill göra följande konstaterande. När vi nu försöker förbättra den öppna vården, försämras de ekonomiska bidragen till denna. Det är flera åtgärder som behöver vidtas för att klara en god miljö för barnens uppväxt. Tillsammans har vi från socialdemokratiskt håll plockat fram 250 milj.kr. för denna inriktning. Det är halva den summa som vi ansett oss ha till förfogande från de 500 milj.kr. som vi sparat på försvaret. Vi tror att det är viktigare att satsa på en förbättring av barnens uppväxtmiljö än på försvaret. Vad vill vi då mera direkt på missbruksområdet? I första hand önskar vi en regeringskommission efter norskt mönster som ordentligt tar tag i alkoholfrågan. Den bör naturligtvis samarbeta med socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor. Vi vill vidare att A-nämnden skall göra en samlad översyn av gällande restriktioner, deras tillämpning och efterlevnad samt av behovet av eventuella kompletteringar. Vi vill ha kommunala handlingsprogram när det gäller utslagningen. I vår motion återkommer vi också i budgetfrågan och återupprepar vårt krav på ett treårsprogram för något över 100 milj.kr. — 34 milj.kr. mer än regeringen — för nästa budgetår. Det gäller den kamratstödjande verksamheten inom fackföreningsrörelsen och alkoholfri icke-kommersiell nöjesverksamhet. Det gäller stöd till andra folkrörelser för deras rehabiliterande verksamhet — information och aktiviteter. Det kan gälla Länkarna, LP-stiftelsen och alla de organisationer och kommuner som vill ställa upp för att göra en insats men som saknar medel. Det gäller också en förbättring av vården. Den satsning som regeringen gör är alldeles för liten och motsvarar inte de många ord som används i den allmänna debatten om vårt största sociala problem. Jag ser, herr talman, att socialministern står strax efter mig på talarlistan. Jag skall med stort intresse lyssna till henne. Jag skulle önska att hon gjorde en bred redogörelse för hur hon ser på sitt sociala ansvarsområde. Det kan vara tid till det nu, efter några månader i kanslihuset. Hur vill socialministern bekämpa den sociala utslagningen, minska de sociala och ekonomiska klyftorna mellan människorna, och hur tänker socialministern bygga ut den sociala omsorgen inom familjepolitiken, på nykterhetsvårdens och åldringsvårdens områden? Hur ser socialministern på att skatteutjämningen dras ner med 750 milj.kr. och gör det svårare för kommunerna att klara den sociala omvårdnaden? Jag har också några mer begränsade, men betydelsefulla frågor till socialministern. Vi talade i höstens allmänpolitiska debatt om spritfri representation. Vi återkommer till den frågan i en motion i år. Hur har det gått? I propositionen finns några luddiga formuleringar om att det är bra om det allmänna och dess representanter visar föredöme och begränsar alkoholen vid representation. Det tycker jag är alltför tamt. Är några riktlinjer på gång för statens vidkommande i detta syfte? Vad menar socialministern med att den senaste höjningen av alkoholbeskattningen följde ”de alkoholpolitiska grunder som man tidigare enats om”? Såvitt jag vet var det endast en anpassning till den allmänna prisnivån. Jag ställer frågan därför att den har betydelse för framtiden. Till slut: Hur skall den omtalade folkresningen mot alkoholoch narkotikamissbruket ske? Hur skall alkoholkonsumtionen kunna bringas ner? Finns det inom regeringen någon korteller långsiktig planering i detta syfte? Det har väckts många motioner i år i alkoholfrågan. Socialutskottet har fått över 20 stycken, och några har dessutom gått till skatteutskottet. Detta speglar det stora intresse som finns f.n. Vi får anledning att återkomma senare, när utskotten har färdigbehandlat både propositionen och dessa motioner. Slutligen, herr talman, vill jag säga följande. Vi kan inte acceptera utslagning från arbetsliv, från skola, från mänsklig och social gemenskap. De grundläggande orsakerna till utslagningen måste angripas genom förbättringar i arbetsmiljöer, tryggad sysselsättning, bostadspolitiska och olika familjepolitiska insatser samt aktiva insatser i skolan och på kulturområdet. Det gäller att försöka skapa ett samhälle som präglas av omtanke om varandra och där kommersialismens destruktiva krafter inte får plats. Kampen mot utslagning och missbruk måste präglas av en demokratisk människosyn. som bygger på principen om alla människors lika värde. Vi måste ha respekt för en människas integritet och tro på alla människors möjlighet att utvecklas. Jag tror att om vi utvecklar vårt samhälle efter dessa riktlinjer skall vi också komma till rätta med den sociala utslagningen och med alkoholoch narkotikaproblematiken, som nu växer sig allt starkare och blir allt svårare.
Herr talman! Under den allmänpolitiska debatten i höstas tog jag upp missbruksproblemet, vårt utan jämförelse största och allvarligaste sociala problem. Jag tog då upp vad man kunde göra i förebyggande syfte i hem, skola och samhället i övrigt, vad man kunde göra för att hjälpa dem som blivit offer för missbruket. Jag kommer även i detta inlägg att ta upp vissa missbruksfrågor men begränsar mig till de fall då vård utan samtycke erfordras. Att beröva någon friheten är ett utomordentligt djupgående ingrepp i vederbörandes liv. Måste ett sådant frihetsberövande trots allt ske, måste 2. reglerna vara så klara och entydiga som det över huvud taget är möjligt, 3. beslutet omgärdas med stränga krav på rättssäkerhet och 4. vården kunna utformas så, att den så långt som möjligt svarar mot missbrukarens verkliga behov. Tvånget i sig kan aldrig bota eller rehabilitera. Det är dess innehåll i det enskilda fallet som är helt avgörande för resultatet. Under en följd av år har man av olika skäl i det längsta dragit sig för att tillgripa tvång enligt nykterhetsvårdslagen. Samtidigt har allt fler alkoholoch narkotikamissbrukare gått under — det finns skakande uppgifter på detta från många håll — eller slagits ut. Detta har skett trots att betydande öppenvårdsinsatser samtidigt gjorts av kommunernas alkoholoch narkotikapolikliniker, och inackorderingshem och behandlingshem samtidigt byggts ut. Det är också omvittnat att barn i missbrukarhem i växande omfattning tas om hand för samhällsvård. Det innebär att man — i strid med helhetssynen — tar bort den friska biten i familjen, alltså barnen, medan den vårdbehövande — missbrukaren -— i stor utsträckning lämnas åt sitt öde. Uppenbarligen har det på allt fler håll visat sig att man trots allt inte kan undvara det sociala tvånget — trots de vällovliga och helt nödvändiga satsningarna på öppna och frivilliga vårdformer. Efter andra halvåret 1978 har vi fått en markant ökning av antalet ansökningar om tvångsvård vid nykterhetsvårdsanstalter. Bakom ansökningarna ligger som bekant dubbla beslut i socialnämnd och länsrätt, varvid det också skall visas att möjligheten till frivilliga hjälpåtgärder har tömts ut. När statistiken för 1979 nu är klar visar den på en ökning av antalet ansökningar om tvångsintagning med inte mindre än 29 £. Också inom psykiatrin visar rapporter från olika delar av landet att antalet hjälpsökande alkoholister ökat kraftigt utan att det alltid funnits resurser att ge dem adekvat hjälp. En rapport som har publicerats just denna vecka i Läkartidningen och utförts vid socialstyrelsen visar att den årliga ökningen av vårdtillfällen på grund av alkoholdiagnos i absoluta tal varit drygt fyra gånger större under 1970-talet än under början av 1960-talet. Skulle utvecklingen fortsätta på samma sätt får man enbart för psykiatrins del räkna med en fördubbling av antalet vårdtillfällen på grund av alkoholdiagnos under 1980-talet, sammanfattar rapporten. Så mycket torde därför, herr talman, stå fullständigt klart som att något utrymme inte finns för att ålägga psykiatrin ansvaret för ytterligare kategorier vårdbehövande missbrukare. Psykiatrin kämpar redan nu med stora, inte minst personella, svårigheter. Det borde också stå klart att vi inte klarar oss utan möjlighet att tillgodose de missbrukare som behöver en mer långvarig social rehabilitering och som inte av egen kraft mäktar stå emot missbruket. Förslaget i socialtjänstpropositionen om borttagande av nykterhetsvårdslagens tvångsmöjligheter och om införandet av en särskild missbruksparagraf i den psykiatriska tvångslagen , en missbruksparagraf som skulle möjliggöra ett vidgat kvarhållande för psykiatrisk tvångsvård, har därför redan passerats av utvecklingen. Den nya missbruksparagrafen innebär att den som till följd av beroende av alkohol eller narkotika är i trängande behov av avgiftning och annan psykiatrisk vård i samband med denna får beredas psykiatrisk tvångsvård i högst fyra veckor. Det är helt orealistiskt att på en tid av maximalt fyra veckor kunna ge en meningsfull vård åt de oftast i grunden socialt utslagna människor det här är fråga om eller bedriva ett konstruktivt rehabiliteringsarbete för dem. Resultatet torde i de flesta fall bli att den intagne efter några veckors omhändertagande i den skyddade sjukhusmiljön och trots aldrig så fina behandlingsplaner ganska direkt skulle återvända till den sociala och mänskliga misär från vilken han kommit.

Låt mig så, herr talman, gå över till rättssäkerheten. Nykterhetsvårdslagens tvångsbestämmelser bygger på dubbla beslut i socialnämnd och länsrätt. Intagning enligt det nya LPV-förslaget avgörs av endast två läkare, som ensamma skall såväl ta initiativ till som utreda och fatta beslut om intagning. Den nya psykiatriska missbrukarparagrafen bygger på indikationen ”beroende”. Beroendet definieras som ett tillstånd, där missbrukaren har ett tvångsmässigt behov av medlet i fråga och inte själv kan viljemässigt styra sina egna begär. Tas möjligheten till tvångsomhändertagande enligt nykterhetsvårdslagen bort, kommer naturligtvis trycket på läkare att utfärda vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård att öka starkt. Men hur skall den vårdintygsskrivande läkaren, som kanske aldrig tidigare har sett patienten, kunna avgöra om den person som han har framför sig lever upp till definitionens krav på ”beroende”? Bedömningen torde dessutom ofta få göras på gravt påverkade personer, eftersom de ju måste vara i trängande behov av avgiftning för att kunna tvångsintas enligt den nya missbruksparagrafen. Bedömningen i dessa fall kommer ofta att ske under helger när möjligheten att inhämta information från socialvården är mindre än annars. Vilka korrektiv mot från psykiatrisk synpunkt felaktiga tvångsintagningar finns då i lagförslaget? Den överläkarprövning som enligt 9 § i lagförslaget skall ske inom fyra dagar efter intagningen skall endast pröva om patienten ”är i behov av psykiatrisk vård”. Samma prövning skall, om patienten begär det, göras av den föreslagna psykiatriska nämnden. Det förefaller som om utomordentligt få har uppmärksammat det häpnadsväckande i detta. Borta är således det krav på ”beroende” som skulle legalisera den psykiatriska tvångsvården, borta är kravet att det skall föreligga ”trängande behov” av sådan vård och borta är åtminstone i lagtexten kravet på att utebliven vård skall innebära allvarlig fara för liv och hälsa. Kvar står, som sagt, endast ett krav på psykiatrisk vård som, av propositionen att döma, uppenbarligen kan bestå av ”motivationsbehandling kombinerad med kartläggning av behovet av sociala stödoch hjälpinsatser”. Föreligger sådant ”behov av psykiatrisk vård” skall patienten även i fortsättningen vara intagen.

Dessutom krävs en av fem specialindikationer.

Jag har, herr talman, uppehållit mig vid detta ganska ingående, och jag har gjort det därför att jag inte vet något annat land i världen som medger kvarhållande för psykiatrisk tvångsvård på så lösa grunder. Lagförslaget bäddar för godtycke och oenhetlighet utan minsta garantier för att den tvångsomhändertagne verkligen får den vård som just han är i behov av. Inga, allra minst missbrukarna, är betjänta av psykiatrisk tvångsvård — om det i själva verket är andra vårdformer de är i trängande behov av. Förslaget har, trots de utomordentligt allvarliga konsekvenser det skulle få ur vårdoch rättssäkerhetssynpunkt, varken remissbehandlats eller i sin nuvarande form granskats av lagrådet. Ändå är det uppenbart att det berör de medborgerliga frioch rättigheter som sedan årsskiftet åtnjuter förstärkt grundlagsskydd. Min innerliga förhoppning är därför, herr talman, att riksdagen inte skall avveckla de tvångsregler som finns i nykterhetsvårdslagen förrän man har ett lagförslag som bättre och inte sämre än nu tillgodoser både vårdoch rättssäkerhetssynpunkter.

Herr talman! Ett samhälle statt i snabb omvandling, såsom fallet är i hela den industrialiserade världen, ställer solidariteten på ständiga prov. Vår omsorg om varandra och det solidariska ansvaret kan och måste uttryckas på olika sätt. Det gäller i det personliga handlandet liksom i det kollektiva ansvaret. ”Samhället” utpekas ofta som ansvarigt i olika sammanhang. Vad är då samhället? Ja, det kan formas genom de beslut vi fattar i demokratisk ordning, men därutöver formas det av det sätt på vilket vi som individer uppträder och beter oss och verkar i samhället. På det viset bidrar vi också till dess utformning. När vi ser fram emot 1980-talet är det viktigt att diskutera det just utifrån solidaritetssynpunkt. Det är också delvis svar på den fråga som Evert Svensson ställde här alldeles nyss. Att solidariskt skapa möjligheter för människors trygghet har nämligen varit utgångspunkten och kommer att vara utgångspunkten för regeringens arbete allt framgent. Det har varit det i årets budgetförslag. Trygghet för oss människor omfattar inte bara den materiella välfärden — det har också påpekats här flera gånger tidigare i dag — utan den omfattar lika mycket möjligheten att få uppleva andra former av livskvalitet. Om jag vågar använda ordet ”lycka” i dag — men vi måste väl ändå ibland få ta det i vår mun — skulle jag vilja säga att vi behöver få uppleva lyckan att få känna att vi behövs, att få känna att vi får och kan ta ansvar. I arbetet för människors trygghet måste vi vårda, vi måste behandla, vi måste stödja dem som behöver stöd. Vi måste därutöver också skapa förutsättningar för att i framtiden, och så snart som möjligt, minska behovet av behandlande insatser. Vi måste satsa på åtgärder som utvecklar människor och ger dem trygghet i en vidare bemärkelse, en tro på den egna förmågan att åstadkomma en positiv tillvaro med ansvar för både den egna generationen och kommande generationer. Det innebär att man skall ge barnen en framtidstro, en upplevelse att vara efterfrågade, att behövas. För oss i de ”aktiva” åldrarna måste en tillvaro utformas som låter oss känna att vi räcker till för alla uppgifter och att det vi uträttar är meningsfyllt inte bara för stunden. När det gäller de äldre måste våra insatser utgå från synsättet att de äldre är en tillgång för samhället och att deras kunskaper och livserfarenheter är en resurs som bör och kan användas. Regeringen har trots det kärva ekonomiska läget gjort klara markeringar i budgeten om sin vilja att slå vakt om de svaga grupperna i samhället. Detta framgår klart inte minst på det sociala området. Barnfamiljerna har t.ex. fått ökade resurser. Barnbidraget, som är det grundläggande stödet till alla barnfamiljer, har höjts från årsskiftet. En annan viktig del av familjepolitiken är stödet till småbarnsfamiljerna. Från årsskiftet har stödet till familjer med sjuka barn byggts ut väsentligt, och nya regler har införts för de kvinnor som på grund av arbetets art inte kan arbeta under slutdelen av graviditeten. En utredning som behandlar flerbarnsfamiljernas ekonomiska situation är i arbete. En god barnomsorg är mycket betydelsefull för att ge barnen en bra start i livet. Samtidigt som utbyggnaden av daghemmen går vidare är det viktigt att föräldrar och barn ges tid att vara tillsammans och bygga upp stabila och trygga relationer mellan sig. Det är ett viktigt led i arbetet på att minska antalet otrygga och vilsekomna barn i samhället. I en särskild proposition har jag därför föreslagit att den s.k. särskilda föräldrapenningen byggs ut med tre månader. Ersättningen kommer enligt förslaget att utgå med ett belopp motsvarande garantinivån, lika för alla. Den ökade tiden kan tas ut både som heltidsledighet och som en förkortning av arbetstiden. Förslaget underlättar ekonomiskt för småbarnsföräldrar att utnyttja den lagstadgade rätt till förkortad arbetsdag som de redan har. Speciellt viktigt är detta för ensamstående och låginkomsttagare. Utan en ekonomisk ersättning blir deras möjligheter att utnyttja sin lagliga rätt små, för att inte säga obefintliga. Stödet för utbyggnaden av barnomsorgen i daghem, fritidshem och familjedaghem fortsätter. I budgetpropositionen räknas statsbidragen upp med nära 1 miljard kronor. Det är angeläget att vi underlättar den fortsatta utbyggnaden bl.a. i form av små daghemsenheter inne i bostadsområdena. Därför kommer fortsatta ansträngningar att göras för att minska byråkratin och svårigheterna när befintliga lokaler byggs om för användning som daghem. Jag räknar med att kunna presentera bl.a. sådana förenklingar för riksdagen under mars månad i en proposition om barnomsorgen. Där kommer också att läggas fram förslag om principerna för ett enklare och rättvisare statsbidragssystem och om vissa grundläggande kvalitetsfrågor inom barnomsorgen. Överläggningar sker fortlöpande med Svenska kommunförbundet för att säkerställa utbyggnaden av daghem och fritidshem och för utbyggnaden av familjedaghemmen. Regeringen har också, herr talman, i budgetpropositionen föreslagit att ett självständigt organ, barnmiljörådet, inrättas den 1 juli 1980. Barnmiljörådet skall svara för de uppgifter som socialstyrelsens lekmiljöråd hittills handlagt och skall också vara ett centralt organ för säkerhetsfrågor bland barn och ungdom. Det betyder att barnmiljörådet skall ta initiativ till och informera om åtgärder för att förbättra barnens miljö och åtgärder som kan förhindra barnolycksfall. Rådet får också till uppgift att bevaka de insatser för barn som görs såväl lokalt som centralt av olika organ. Jag vill gärna tillägga att våra kunskaper om barn och barns situation i dag är ganska stora. Åtskilliga statliga utredningar har behandlat barnmiljöfrågorna. Jag vill bara erinra om att barnmiljöutredningen för några år sedan publicerade en rad rapporter som belyste barnets situation från olika utgångspunkter: hälsa, ekonomi, kultur, uppfostran och utveckling, arbete och fysisk miljö. Familjestödsutredningen har speciellt studerat de små barnens situation — på daghem och i familjedaghem. Barnomsorgsgruppen har, vid sidan av sitt viktiga arbete med att utforma ett underlag för en allmän föräldrautbildning, behandlat barns situation vid långvarig vistelse på sjukhus, den uppsökande verksamheten och de handikappade barnens integrering bland andra barn i samhället. Olika utredningar ser nu över ensamföräldrarnas och flerbarnsfamiljernas situation. Inom ramen för barnåret har bl.a. samtliga högskolor presenterat och givit bred offentlighet åt den omfattande forskning om barn som bedrivs i Sverige. Under barnåret har också ett omfattande diskussionsunderlag arbetats fram som bl.a. behandlat segregationens konsekvenser för barn, barnen och våldet i vardagslivet, barn i vårt land och i andra länder. I organisationer och föreningar men också i de olika kommunala facknämnderna och i institutionernas regi har barns miljö diskuterats och verksamheter genomförts under barnåret. Detta kommer att sammanställas och utvärderas av barnårskommittén under våren 1980. Mycket av det jag nu beskrivit är och kommer att bli ett underlag för riksdagsbeslut om insatser för att skapa ett barnvänligare samhälle. Men mycket är av den arten att det i enkel, samlad form bör delges de människor som i olika sammanhang är verksamma i det direkta arbetet bland barn. Det är här barnmiljörådet kommer att få en stor uppgift i framtiden. Inrättandet av ett barnmiljöråd visar regeringens ambition att fortsätta det arbete som inleddes under det internationella barnåret. Det visar en vilja att varje år i framtiden måste vara ett barnår. Herr talman! Ökningen av antalet äldre ställer stora krav på samhället inte bara när det gäller den ekonomiska tryggheten utan också beträffande den sociala och medicinska omvårdnaden. Äldreomsorgen måste medverka till en meningsfull livssituation för de äldre. Livssituationen påverkas naturligtvis av boendesituationen, den hjälp man kan få med vardagssysslor, med förflyttningar, med sjukvårdande behandling osv. Men behovet finns också att ge många äldre en social gemenskap som minskar den ensamhet och det utanförstående som många känner. Det är viktigt att vid planeringen inför framtiden föra in dessa kvalitativa aspekter. Det är alltså mycket viktigt att samhällsplaneringen bedrivs också med beaktande av de äldres speciella situation. Inte minst gäller detta bostadsplaneringen. Bostädernas standard, utemiljöns utformning och närheten till allmän och kommersiell service påverkar de äldres möjligheter att bo kvar i sin invanda miljö. Möjligheterna till kvarboende påverkas också av en väl fungerande social hemtjänst, en utvecklad hemsjukvård och färdtjänst. Färdtjänsten är också av central betydelse för att många äldre skall kunna delta i olika aktiviteter, antingen de är anordnade av enskilda organisationer, kyrkor och samfund eller något av samhällets organ. Under 1970-talet genomfördes flera betydelsefulla och kostnadskrävande pensionsreformer. Förutom att den allmänna pensionsåldern har sänkts från 67 till 65 år har nu införts möjligheter till rörlig pensionsålder mellan 60 och 70 år. En reform som har blivit väl mottagen är också delpensioneringen mellan 60 och 65 år. De allmänna pensionerna är värdesäkrade genom anknytningen till basbeloppet. De folkpensionärer som saknar eller har låg ATP har fått årliga standardförbättringar genom pensionstillskott. De löften som regeringen har givit om värdesäkring av folkpension och förbättrade pensionstillskott skall hållas. Bostadsstödet till de f. n. drygt 800 000 pensionärerna är en förutsättning för att de skall kunna ha en väl fungerande bostad. Tryggheten i den egna välkända miljön måste tillvaratas så länge som möjligt. Herr talman! Alkohol och narkotika hör till våra stora samhällsproblem. Det är hög tid att ta krafttag för att stoppa missbruk, ändra våra attityder och rädda ungdomar och äldre från att fastna i spritoch narkotikaträsken. Den brist på normer som många ungdomar växt upp med kan lätt leda dem fel. Ingen ställer några krav på dem. De känner sig utanför och skaffar sig egna regler och lagar. För dem som börjar missbruka alkohol och narkotika blir detta helt destruktivt. Här måste den vuxna generationen ställa upp och våga stå för och föra vidare normer om livets värde och respekten både för sig själv och för andra. I går kväll när jag satt och arbetade med det här talet kom jag att läsa i den tidning som statens ungdomsråd ger ut hur en mor upplevde att hon hade agerat som förälder. Jag vill gärna ta det här tillfället i akt att citera vad hon skriver — jag tror att vi känner igen oss litet till mans: ”Mitt äldsta barn föddes i början på sextiotalet och uppfostrades i tidens strömning av tolerans och frihetsideal. Jag trodde på barnets fria utveckling. Fri från förmaningar, auktoritet och ledning. Genom att låta dörrarna stå öppna trodde jag att barnets inre mänskliga egenskaper skulle kunna blomma. Själv höll jag mig diskret i bakgrunden. Jag var inte ensam om den här synen på barnuppfostran. Tvärtom. Idag anser jag att jag gjorde fel. Nu när jag träffar tonårsgängen i den förort där jag bor, tycker jag mig se resultatet av den uppfostran våra barn fick. Bakom en svårforcerad yta möter man vilsna och osäkra ungdomar. Många är offer för den imperialistiska kulturens myter: Livet är att spela bingo! Kvinnoförakt. Ensam är stark. Talar man inte om för barn vad man önskar av dem, vad som är rätt och fel, ger man fritt spelrum för andra krafter.” Jag tycker att dessa rader mycket väl uttrycker vad många av oss i dag känner. Detta är något som vi ständigt bör bära med oss i kontakten med barn och ungdomar för att återställa ett förhållande som vi anser vara bättre än det vi f. n. upplever. Vi kan konstatera att ensamhet och otrygghet i alla åldrar är grund för det Just nu upplever vi i vårt samhälle en mycket välbehövlig debatt kring alkoholen och dess skadeverkningar. Det har skett en markant svängning i opinionen bara under något år. Till detta har också massmedia medverkat genom att behandla problemen mycket seriösare än tidigare. Det är viktigt att vi alla tar till vara det här opinionsläget, som ger oss en gynnsammare utgångspunkt för vårt arbete än tidigare. Det har inte minst nykterhetsfolket iden här riksdagen, som kämpat envetet i många år, fått erfara. Det är därför som vi i regeringen omedelbart i regeringsförklaringen tog ställning för en kampanj mot att lämna alkohol till ungdom. Vi ställer nu resurser till förfogande för upplysningsverksamhet, förebyggande åtgärder och försöksverksamheter. Jag vill här än en gång särskilt framhålla folkrörelsernas stora betydelse i det förebyggande arbetet. Målsättningen för oss alla måste vara att kunna erbjuda våra ungdomar drogfria miljöer och en positiv mänsklig gemenskap. Jag kommer inom kort att sända ut en inbjudan till folkrörelserna för en sammankomst under våren. Då skall vi diskutera hur de ser på den aktuella situationen men naturligtvis också hur de önskar angripa problemen. Jag har dröjt något med den aviserade inbjudan i förhållande till vad jag i förstone tänkte, eftersom jag vid den här sammankomsten vill kunna presentera det underlag som den s.k. langningsgruppen nu tar fram liksom resultaten av samordningsgruppens arbete i regeringskansliet. Vi skall då delvis kunna ge svar på de frågor som Evert Svensson ställde alldeles nyss i sitt anförande när det gäller möjligheterna att införa restriktioner och underlag för sådana åtgärder, t.ex. en utvärdering av prismekanismens verkan och inte minst en utvärdering av den senaste höjningen av alkoholskatten. Likaså vill vi samordna denna aktivitet med den kampanj mot våld i skolan som nyligen inletts i samarbete mellan utbildnings-, justitie Med tanke på det mera långsiktiga perspektivet i det här arbetet ser jag fram mot mötet med folkrörelserna. Jag tror att det är viktigt inte endast att utnyttja den positiva opinionsvåg vi nu upplever utan också att underhålla och vidmakthålla den. En attitydförändring inom ett så svårt område som alkoholpolitikens tar mycket lång tid att uppnå. Resultaten kan inte vinnas snabbt. Sådana insatser som langningskampanjen måste fortsätta under lång tid och följas av andra liknande. Den här kampanjen är ett avstamp för ett långvarigt och brett samarbete under avsevärd tid för att åstadkomma grundläggande attitydförändringar. Det är hög tid att vi gemensamt tar krafttag i detta arbete. Herr talman! Narkotikan i dess olika former utgör likaså ett mycket allvarligt hot mot våra barn och ungdomar. Situationen inger stark oro. Regeringen står fast vid och bygger vidare på den grund som lades i samband med riksdagens beslut år 1978 om åtgärder mot narkotikamissbruket. Berörda myndigheter och organisationer följer nu upp detta beslut. Vården för missbrukare byggs ut. Under innevarande och nästa budgetår skall det finnas medel att inrätta ytterligare 150 platser. Öppenvården byggs ut på flera platser i landet. Försöksverksamheten i skolan med att förbättra skolans metoder att nå ungdomar i riskzonen befinner sig i en slutfas. En handbok för skolpersonal i narkotikafrågor ges ut under våren. Studiecirkelverksamhet bedrivs i samtliga län för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med missbrukare. Familjevården utvidgas, och stödet till värdfamiljerna förbättras. Genom ett närmare samarbete mellan arbetsmarknadens parter, arbetsförmedling och behandlingsenheter förbättras missbrukarnas möjligheter att få arbete och behandling. Behandlingsforskningen utvecklas så att forskning skall bli en naturlig del av behandlingsenheternas verksamhet. Utbildning av personal inom narkomanvården förbättras. Inom kriminalvården pågår verksamhet med särskilda narkotikafria avdelningar. Polisen har narkotikarotlar i samtliga län utom Gotlands län. Sverige medverkar på olika sätt till att hindra illegal produktion av och handel med narkotika i andra länder. För att eliminera narkotikamissbruket måste vi fortsätta att arbeta på bred front. Genom polisens och tullens insatser och genom det internationella arbetet bekämpas tillgången på narkotiska medel. Den andra typen av insatser som vi måste fortsätta att utveckla är den som inriktas på att begränsa behovet av narkotika. Där krävs både förebyggande och vårdande insatser. Åtskilliga faktorer bidrar till att skapa förutsättningar för missbruk. Vi måste därför också inrikta arbetet på generella åtgärder i förebyggande syfte. Det gäller arbetsliv, boendepolitik, fritidspolitik, kulturpolitik och samhällsplaneringen i stort. Jag har här mycket skissartat givit en redogörelse för regeringens och mina egna intentioner för arbetet med de sociala frågorna. De olika budgetpos terna är ju redovisade i budgetpropositionen, och därför har jag inte närmare gått in på dem i dag. Men Evert Svensson efterlyste en definition av intentionerna, och jag har försökt att ge en sådan. Jag vill bara helt kort innan jag avslutar mitt anförande säga att vi naturligtvis skulle önska att vi hade haft större utrymme för insatser på alkoholoch narkotikaområdet. Men om vi går fram stegvis, med utgång från den avsevärda satsning som regeringen ändå gör och som ligger väli linje med socialdemokraternas tidigare framförda krav på åtgärder på området — även om de nu har höjt budet något — tror jag att vi kommer att ha en mycket stor samstämmighet om målet. Jag tror mig ha funnit detta under de debatter som hittills förts. Jag tror också att vi tillsammans är beredda att satsa på olika åtgärder. Dessa är inte heller särskilt dyra. Det är med dessa ambitioner som jag går in i detta arbete. Det är också viktigt att vi tillsammans tar till vara och uppmuntrar allt positivt som många ungdomar i vårt land visar. Därför måste vi fortsätta att informera om missbruk och om de socialt utstöttas situation för att öka förståelsen och förmågan att hjälpa. Vi måste fortsätta att utveckla metoder för att nå ungdomar i riskzonen så tidigt som möjligt. Här är naturligtvis skolan av speciell vikt. För att rehabilitera missbrukare måste vi fortsätta att bygga ut och utveckla vården. Och naturligtvis måste det då finnas olika typer av vård. När det gäller narkotikan vill jag gärna säga att narkotikan aldrig får bli en del av vår kultur. Vi har i dag ett svårt ekonomiskt läge, vilket innebär särskilt stora krav på oss alla i samhället. Vi har ansvaret för att fördela resurserna till dem som bäst behöver dem. Vi har kommit till en situation då vi alltid måste tänka solidariskt. Solidariteten kräver och kommer att kräva att vi noggrant prövar hur tillväxten skall fördelas. Vi kan inte längre alltid kräva att de problem som finns i samhället skall lösas av professionella hjälpare. Vi måste lära oss att också ta till vara varandras resurser bättre. Vi måste lära oss att ta ansvar och vara till hands för varandra. Om vi alla tar ett medmänskligt ansvar utöver det ansvar vi har som delar av ett kollektiv och om vi lär oss att inse att varje människa har ett värde, kan vi tillsammans skapa en meningsfull framtid både för oss själva och för andra.